Fru talman! Maja Bäckström talar egentligen varmt för att det bör ske en satsning till förmån för de tidskrifter som nu genom förändringen blir utan stöd. Hennes slutsats borde ha blivit att det är då nödvändigt att höja beloppet sju miljoner till ett betydligt större antal miljoner. Annars uppstår juden situation som hon så väl beskrev, nämligen att det blir oerhört svårt för många organisationer att fullfölja utgivningen av viktiga kulturtidskrifter. Maja Bäckström kunde självfallet heller inte ge någon precisering av hur stor andel av de sju miljonerna som skall gå till förstärkning av redan utgående bidrag till kulturtidskrifter och hur många tidskrifter vilka tidigare fått bidrag över organisationstidskriftsstödet som skulle få del av ökningen av anslaget. Beträffande läsfrämjande åtgärder bland barnoch ungdomsorganisationer vill jag klart understryka att det är viktigt med de många insatser som sker. Vi föreslår att resurser ges även till ungdomsorganisationerna, som har en enastående chans att vara med i marknadsföringen av böcker som är värda att läsa. Jag vill bara poängtera att detta är tanken bakom vårt resonemang, och kravet på i vårt yrkande.
Fru talman! Jag tycker att jag i mitt anförande har gett Jan-Erik Wikström svar på hans frågor. Låt mig förtydliga något. Jag sade att fördelningen kommer att bli en grannlaga uppgift för kulturrådet. Till Gunnel Liljegren vill jag säga att det visserligen råder delade meningar om huruvida fraktstödet har varit lyckat eller inte. Jag vill dock hävda att det har varit en lyckad satsning. Nu skall det ses över. Karl Boo! Vi har i utskottet varit överens om att värna om barn och ungdom. Det framhålls också i betänkandet. Beträffande antalet kronor har jag konstaterat att budgetläget är sådant att det för tillfället inte finns några möjligheter. Men för den som har pengar och spenderbyxorna på går det fint. Jag tycker att centern har bytt fot under tiden från det tillfälle då frågan om tidskrifterna var uppe till behandling i konstitutionsutskottet och fram till behandlingen i kulturutskottet. Såvitt jag kan minnas anslöt sig centern till majoritetskrivningen i konstitutionsutskottets betänkande.
Fru talman! Ja, nog vill jag lova att detta är en grannlaga uppgift för kulturrådet. Jag skulle vilja säga att det är en praktiskt taget omöjlig uppgift. Om 175 organisationstidskrifter, som grovt sett har haft 20-25 milj.kr. i anslag, skall samsas om en summa på några miljoner kronor måste man säga att fördelningen av denna är en grannlaga uppgift. Men när politikerna anger riktlinjerna är de skyldiga att tala om vad avsikten är. Då räcker det inte med att säga att de gamla riktlinjerna räcker. Samtidigt skall det finnas utrymme för vissa organisationstidskrifter. Jag tycker att man sätter kulturrådet i en alldeles omöjlig situation. Det är tänkbart att centern har ändrat uppfattning. Det är inte något fel i politiska sammanhang. Utskottsbehandlingen förutsätter att man prövar frågorna noga. Om man under resans gång upptäcker att detta inte enbart är en orimlig besparing utan rent av har ett drag av lurendrejeri är det bättre att man markerar det innan riksdagen slutgiltigt tar ställning. Man kan göra en sådan besparing, men man skall inte göra den och samtidigt låtsas som om alla dessa organisationstidskrifter som nu mister sitt stöd bara kan gå till kulturrådet och få kompensation. Så är det inte.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att vi under motionstiden framförde att vi var mycket bekymrade för att stödet till organisationstidskrifterna skulle försvinna. Dock skulle åtminstone de mycket viktiga kulturtidskrifterna få bidrag i fortsättningen. Från vår sida följde vi vid sakbehandlingen i kulturutskottet upp denna som vi tycker mycket viktiga fråga, för att de hotade, oftast små, kulturtidskrifterna skall ha möjlighet att komma ut även i fortsättningen. Det är riktigt, som Maja Bäckström säger, att utskottet skriver väldigt starkt om stödet till barnoch ungdomsorganisationerna. Litteraturfrämjandet gör en bra insats inom barnoch ungdomsverksamheten. Vad vi här föreslår är ett specialdestinerat bidrag till just ungdomsorganisationerna, som naturligtvis har en bred kontaktyta mot ungdomen, vilket kan betyda mycket för marknadsföringen.

Fru talman! Eftersom den här frågan nu på nytt kommer upp till debatt i kammaren, efter kulturutskottets behandling av ärendet, ser jag det angeläget att även denna gång få tillfälle att göra några kommentarer. Innan jag går in på kulturtidskriftsstödet vill jag till Gunnel Liljegren säga att jag har en känsla av att Gunnel Liljegren missuppfattat det här med fraktstödet. Det är faktiskt inte ett stöd till biografer. Det är ett stöd till filmer som har svårt att komma ut. Biografägaren, vare sig det är fråga om en privatföretagare eller en förening, kanske säger att han inte vågar ta upp en viss film därför att den inte bedöms dra tillräckligt många besökare. Då ger fraktstödet ägaren möjlighet att faktiskt ta upp också den filmen. Det ger en chans till filmen Katarina Blums förlorade heder att komma till Jörn. Det är detta som är motivet för fraktstödet. Det handlar alltså inte om stöd till mottagare. Det vore ungefär som att säga att varje stöd till en vara för att den skall kunna föras ut vore detsamma som att stoppa pengar direkt i plånboken på den lokale handlaren. Jag tycker inte man kan föra resonemanget så. Jag tror alltså att Gunnel Liljegren i det här fallet har missförstått alltsammans. Diskussionen om organisationstidskriftsstödet kan ge ett intryck av att Jan-Erik Wikström och Karl Boo skulle ha en fundamentalt annan inställning än vad regeringen haft till principen bakom organisationsstödet. Jag vill gärna påpeka att de faktiskt inte har det, eftersom de inte här yrkat på att stödet till organisationstidskrifter oförändrat skall vara kvar. Det vi kunde upptäcka i fråga om organisationstidskriftsstödet och som faktiskt regeringen, och jag föreställer mig även riksdagen, måste fundera över är att ett stöd som går ut på grundval av ett medlemsbegrepp måste vara mycket generellt. Regeringen och riksdagen kan inte bestämma var det finns medlemmar som berättigar till stöd och var sådana inte finns. Vi har fått ett medlemstidskriftsstöd, vilket har inneburit att ett stort antal tidskrifter och tidskriftsutgivare, som har alla förutsättningar att klara sin tidningsutgivning, har kunnat få bidrag i ibland ganska små och för dem sannolikt meningslösa poster. När en branschorganisation tar ut 8 000-10 000 kr. i tidskriftsstöd för att ge ut sin branschtidning, är det stödet inte nödvändigt. I grunden borde alltså alla vara överens om att det enda rimliga faktiskt vore att ta bort denna typ av stöd. Regeringen har i sitt förslag gjort den bedömningen att det allmänna kulturtidskriftsstödet skall förstärkas för de organisationer och tidskrifter som ger ut sådana tidskrifter som tillför värden till en allmän samhällsdebatt men som inte har förutsättningar att själva klara en utgivning. Det är också vad som har skett. Då bör egentligen den diskussion som Jan-Erik Wikström tar upp handla om hur stor denna grupp skall vara och hur många miljoner det rör sig om. Jan-Erik Wikström säger nu att behovet är 20-25 miljoner, om jag uppfattade det rätt. I motionen föreslås inte lika mycket, men den ståndpunkt som förs fram innebär faktiskt ingen skillnad i sak. Jag tror att den föreslagna åtgärden faktiskt är nödvändigt. Jag vill påminna om att man i reservation 2, som bl.a. Jan-Erik Wikström står bakom, nämner religiösa, politiska och miljöfrämjande organisationer samt nykterhets-, idrotts-, försvarsoch handikapporganisationer. Jag skulle vilja ställa frågan: Om det är angeläget att initiera en försvarsdebatt, har man då inte möjligheter att se till att försvarstidskrifter kan få bidrag till sin utgivning från annat håll än genom kulturrådets utgivningsstöd? Man kan också se på idrottsorganisationerna. Jan-Erik Wikström säger att de pengar som har dragits in går i stället till socialdemokratiska landsortstidningar. Det gör de faktiskt inte alls. Den totala ökningen på kulturområdet ligger betydligt över de summor vi har kunnat plocka fram genom detta förslag. Jan-Erik Wikström skulle lika väl kunna säga att SAF-Tidningens och Metallarbetarens bidrag är överfört till socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar samt även till några andra tidningar av dagstidningskaraktär. En del av pengarna har möjliggjort en ökning av ett lokalt aktivitetsstöd för idrottsföreningarna. Det stödet har faktiskt också ökat. De pengar vi har kunnat lösgöra har faktiskt gått dit. Man kan gå vidare och fundera över om man generellt skall säga att alla politiska organisationer som ger ut tidskrifter också är beroende av tidskriftsstöd. För egen del måste jag säga att jag tycker — och på den punkten har jag haft diskussioner med utgivare av en del socialdemokratiska tidskrifter — att om man har ett partistöd, så skall man rimligen kunna acceptera att finansiera sin tidskriftsutgivning inom ramen för detta. En sådan diskussion är naturligtvis inte konfliktfri och lätt, men i den ekonomiska situation som vårt samhälle befinner sig i har jag tyckt det vara nödvändigt att föra den diskussionen för att kunna göra nödvändiga förbättringar inom andra viktiga sektorer. Jag har samtidigt föreslagit att ett antal miljoner avsätts för att kulturrådet skall kunna pröva de tidskrifter som inte kan stödjas av relativt kraftiga och starka organisationer.

Fru talman! Statsrådets inlägg var förbryllande. Vi har mycket riktigt sagt att vi känner av kravet på besparingar. Vi har därför sagt att ekonomiska och fackliga organisationer själva får bära kostnadsökningen. Vi har undantagit de ideella organisationerna och sagt att dessa i dag kostar samhället 12,7 miljoner. Vi föreslår 13 miljoner för detta ändamål. Det är klart att det är skillnad på de stora fackliga organisationerna och de rent ideella. Det är alltså där skillnaden ligger. Jag nämnde beloppet 20-25 miljoner av den anledningen att av de 175 tidskrifter som nu ansöker om bidrag från kulturrådet finns också sådana som ligger utanför den kategori som vi talar om. Vi har alltså accepterat en del av besparingen. Vi tycker att den är utomordentligt okänsligt gjord. Sedan säger Bengt Göransson att försvarstidskrifterna och även idrottstidskrifterna nog kan få stöd från annat håll. Ja visst, men det har regeringen inte föreslagit. Om regeringen hade sagt att den räknar upp kulturtidskriftsstödet, anslagen till försvarsdepartementet och jordbruksdepartementet för att klara av att ge detta stöd, så hade det varit en acceptabel modell. Men nu gör regeringen en besparing tvärs över hela fältet. Nu avvecklar regeringen det stöd som socialdemokraterna var så entusiastiska över, när jag införde det. Jag vet inte hur många gånger jag har fått lovord för detta stöd — inte minst från de organisationer som står Bengt Göransson nära. Samtidigt som regeringen avvecklar stödet låtsas den som om alla tidskrifter kan vända sig till kulturrådet för att få stöd. Det finns emellertid inget utrymme för detta. Man ger kulturrådet en fullständigt omöjlig uppgift! Sanningen är den, vilket Maja Beckström sade, att de kulturtidskrifter som i dag får detta stöd verkligen behöver en uppräkning för att komma tillbaka till en rimlig nivå. Jag sade tidigare att utskottsbehandlingen är till för att man skall kunna pröva förslagen. I riksdagen kan vi göra upp om alla möjliga stora anslag. Vi gör om regeringens propositioner på det ena området efter det andra. Så kommer riksdagen till en liten, ganska känslig och sårbar punkt. Då skulle man kunna tycka att någon enda socialdemokrat sade sig att man kanske ändå kunde modifiera denna besparing; låt oss resonera om detta, skall vi verkligen utsätta de ideella tidskrifterna för denna bidragsminskning och dessutom genomföra den så att de tappar stödet utan att kunna kompensera sig? En sådan öppenhet hade varit lovvärd. Det viktigaste är inte att man till varje pris vidhåller ett förslag, utan att man verkligen intellektuellt prövar om det finns hållbara skäl för förslaget. Det finns en möjlighet: ett betänkande kan återremitteras, och vi kan fortfarande göra upp om frågan. Vi kanske t.o.m. gemensamt kan hitta de 10 miljonerna på någon annan punkt, där vi kan spara. För mig är det väsentliga alla de människor från olika tidskrifter som kommit med vädjanden i brev och telefonsamtal och sagt: Hjälp oss — vi klarar inte detta! Det blir en våg av nedläggning bland de ideella tidskrifterna, och det tycker jag är tråkigt.
Fru talman! Jag tror att varken utskottets majoritet eller jag har missuppfattat syftet med fraktstödet. Utskottets majoritet skriver: ”Detta stöd till små biografer har visat sig värdefullt för att ge dem en möjlighet att överleva.” I vår reservation utgår vi alltså från utskottets skrivning. Men det är klart att man också kan se frågan från statsrådet Göranssons synpunkt och utgå ifrån att det är ett stöd till filmen som sådan. Då har vi menat att 50 biljetter på ett helt år knappast innebär någon anledning för en filmvisare eller biografägare att ändra sin repertoar.
Fru talman! Det har gått några år sedan bidraget till organisationstidskrifter infördes. Då fördes många diskussioner om hur stödet skulle utformas, vilka som skulle få det osv. För de större organisationerna infördes en gräns uppåt. Men jag håller med om — och det är väl en uppfattning som delas av alla — att stödet för en del organisationer har haft en ganska blygsam roll ekonomiskt. När det nu sker en förändring, är det många ideella föreningar som hör av sig och finner det som nu är på gång synnerligen bekymmersamt . De tror inte att de orkar prioritera ett fortsatt utgivande av sin tidskrift. Och vi bör väl också ta hänsyn just till den opinion som vuxit fram under ärendets gång och vid behandlingen inte minst i kulturutskottet av detta ärende. Det är mycket angeläget att vi kan ge det stöd och den uppmuntran som är viktig för att få en bred, allsidig och mångsidig kulturdebatt framöver.

Fru talman! Fraktreglerna för distribution av svensk film är det som främst gett mig anledning att begära ordet. Utskottet har tagit initiativ till ett tillkännagivande till regeringen om översyn av reglerna. Det är bra — en översyn behöver omgående komma till. Även om svensk film haft framgångar under den senaste tiden är det ett hårt klimat för filmen som helhet att arbeta i just nu. Det står helt klart att filmen håller på att dö ut som kulturform i de mindre orterna och på landsbygden. Mindre biografer läggs ned eller lever under ständigt hot om nedläggning. Ungefär 80 90 av biografintäkterna till filminstitutet kommer i dag från biografer som finns i städer med 50 000 invånare och däröver. Det är inget absolut mått på filmens fördelning över landet, men det ger en fingervisning om vart vi är på väg. Filminstitutet och visningsnämnden för film och video arbetar intensivt på att stärka filmen som kulturform på de små biograferna, inte minst på mindre orter och i landsbygden. Det arbetet har fått stöd i utskottets skrivning, och det är bra. Det är utomordentligt angeläget att detta arbete kan drivas vidare. Utskottet erinrar om det projekt som har startats för parallelldistribution av 35 och 16 mm film. Jag kan intyga att parallelldistributionen är en viktig del i strävandena att stärka filmen som kulturform på de mindre orterna och på landsbygden, eftersom jag är ordförande i den arbetsgrupp med representanter för filmbranschen och filminstitutet som arbetar med dessa frågor. Det är viktigt att detta arbete underlättas från statsmakternas sida, så att det kan drivas vidare. I motion Kr257 med Åke Wictorsson som första namn, och där även jag finns med bland undertecknarna, har parallelldistributionen ansetts som så viktig att vi yrkar att ytterligare medel skall kunna anvisas för parallelldistribution av biograffilm. Detta krav har emellertid utskottet avvisat. Det är naturligtvis att beklaga, men utskottet skriver positivt om parallelldistributionen, och det är bra. Utskottet tar också upp ett annat problem som är mycket viktigt i arbetet med att åstadkomma ökad parallelldistribution av film. Det är, som jag inledningsvis nämnde, reglerna om fraktstöd för film. Enligt nuvarande regler kan inte fraktstöd utgå för distribution av 16 mm film. Avtalet avser endast 35 mm film. Detta är mycket olyckligt. Det är säkert ett förbiseende att utformningen av reglerna missgynnar distributionen av 16 mm film och beror antagligen på att en mer omfattande distribution av 16 mm film som biograffilm och kvalitetsfilm tidigare inte har varit särskilt aktuell. Nu har tekniken utvecklats, och 16 mm film är ett mycket verksamt bidrag i arbetet för att rädda filmen som kulturform på de mindre orterna och på landsbygden och för att bevara de små biograferna. Om reglerna inte ändras på denna punkt, så att fraktstöd i fortsättningen kan utgå till 16 mm film, äventyras det arbete med parallelldistribution som statsmakterna tidigare har anvisat pengar till och som nu pågår i den arbetsgrupp som jag redan har nämnt. Det är motiven för en ändrad tillämpning som ligger bakom att utskottet tar upp frågan om fraktstödet. Att nuvarande tillämpning inte är bra kan inte, Gunnel Liljegren, tas som intäkt för att fraktstödet skall avvecklas. En avveckling vore förödande, inte minst för glesbygden. Vill man att kvalitetsfilmen skall dö ut som kulturform på landsbygden, skall man ta bort stödet. Då blir det i framtiden bara de som bor i de största städerna som kan se kvalitetsfilm i hela spektrat. Det blir följden om den moderata reservationen om att stödet skall tas bort vinner kammarens bifall. Jag vill understryka vikten av att en ändring kommer till stånd. Det är förutseende av utskottet att ta upp frågan om fraktstödet och på denna punkt föreslå ett tillkännagivande till regeringen. Jag vill livligt tillstyrka detta förslag. Jag förutsätter att regeringen omgående påbörjar översynen av fraktstödsreglerna, så att en ändring snabbt kan komma till stånd och det viktiga arbetet med parallelldistribution av 16 mm film inte bromsas. Efter kulturministerns inlägg här i debatten tycker jag att jag kan känna mig till freds, då han uttalade sig positivt om fraktstödet och anslöt sig till uppfattningen att det skall finnas kvar även i framtiden. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 7, vilka Karl Boo tidigare har yrkat bifall till, och i övrigt till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 20.
Kammaren övergår nu till att debattera kulturutskottets betänkande 23 om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige 1992.
Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 22 behandlas en centermotion, Kr314, med förslag om att ett Folkmusikens år skall arrangeras 1988. Motionskravet är mycket välmotiverat, varför vi tycker att ett Folkmusikens år borde ha kunnat betraktas som angeläget. Utskottet instämmer visserligen i att det är angeläget att svensk folkkultur på sång-, musikoch dansområdet bevaras och levandegörs. Men när man sedan läser vidare i betänkandet, får man intrycket att utskottet tror att det är riksdag och regering som skall genomföra ett Folkmusikens år. Så är det naturligtvis inte. Det skall sjävfallet de aktuella organisationerna göra. Om detta har utskottsmajoriteten också fått kännedom, eftersom flera organisationer har gjort framställningar om att ett Folkmusikens år skulle få arrangeras 1988. Organisationerna är alltså beredda att göra det om de får riksdagens benägna stöd. Det är ett sådant stöd vi ställer oss bakom i vår reservation.

Fru talman! I betänkandet berörs två vpk-motioner som väckts under den allmänna motionstiden. I motion 236 aktualiserar vänsterpartiet kommunisterna behovet av ett kraftigt stöd till den breda ungdomliga musikrörelse som växer fram i landet. I den rörelsen skapar tiotusentals ungdomar en ny, egen musik. De gör det i källare och i garage, och deras musik utgör ett levande, kreativt och betydelsefullt alternativ till kommersialismens krafter. Rockmusikens kraftiga uppsving under 1950 och 1960-talen har medfört att den har fått en så stor betydelse för ungdomarna att den kan betecknas som en av de avgörande faktorerna för deras identitetsutveckling. Rockens förmåga att förmedla känslor och upplevelser och att frigöra energi har gjort den till en viktig social kraft. Engagemanget, delaktigheten och kommunikationen mellan utövare och publik skapar en känsla av samhörighet. Rock är identitet, inte bara ett fack att stoppa musiken i. Självfallet kräver de unga i musikrörelsen resurser och lokaler för att få utveckla sin musik och sin skapande kultur. De har i flertalet fall bemötts med en kall och avvisande attityd med hänvisning till pressade budgetplaner. I dag försvårar kommunal byråkrati och tröghet många lokala musikföreningars arbete. Men idealism och engagemang får inte kvävas av oförstående kommunalpolitikers syn på rockmusiken. Därför är det viktigt att stödja de lokala musikföreningarnas verksamhet och att ge stöd åt deras samarbetsorganisation, Kontaktnätet. De kommunala bidragsbestämmelserna bör ses över, så att lokala musikföreningar kan erhålla bidrag i alla kommuner. Förortskulturen måste uppmuntras och stödjas genom förverkligande av levande ungdomsmiljöer, vilket förutsätter ett eller flera ungdomens och musikens hus i varje kommun. Det är viktigt att understryka betydelsen av uppkomsten av den kreativa, skapande alternativa musikrörelsen i dag, inte minst med tanke på den massmediala utvecklingen och det kulturella utbud som kommer att svämma över oss genom de nya medierna. Fru talman! Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Så lyder ett av de kulturpolitiska mål som antogs av riksdagen 1974. Men samhället har saknat en helhetssyn för förverkligandet av denna målsättning. Det har gjorts mycket litet för att bevara och i det närmaste ingenting för att levandegöra svenska folkliga sång-, musikoch danstraditioner. Vpk anser att det nu är hög tid att riksdagen uppmärksammar våra kulturtraditioner. Märkvärdigt nog har många svenskar mycket starkare identifikation med moderna varianter av grekisk folkmusik, så som den tolkas av t.ex. Mikis Theodorakis, än av motsvarande svensk musik. I den breda svenska allmänhetens medvetande har det skett en dansoch musikkulturell utarmning. Det saknas ett kulturarv som ger en lokal och nationell identitet. Vpk anser att frånvaron av en egen identitet är farlig. Identitetslösheten skapar risker för identifikation med en ytlig nationalism, som bygger på förakt för andras kultur snarare än på kunskap om och stolthet över egna traditioner. Den lämnar också utrymme för okritiskt anammande av den kommersiella masskulturen, som utarmar flera av kulturens viktigaste funktioner. Det är framför allt två funktioner som har avgörande betydelse, för det första ett underlag för lokal och nationell identitet, som i sin tur garanterar självständighet, samt för det andra ett kulturellt språk för eget skapande och kommunikationsmöjligheter. Fru talman! Man kan utan tvivel konstatera att den svenska folkliga musikoch danstraditionen har hamnat i en undantagssituation. Varför har det blivit så? — Den frågan kan diskuteras. Den mycket snabba industriella omvandlingen med medföljande urbanisering, folkomflyttningar och klassförändringar har säkert varit en av de avgörande orsakerna. Men det som är av primärt intresse är behovet av en kraftfull satsning för att utveckla våra folkliga kulturtraditioner. Riksföreningen för folkmusik och dans samt Svenska ungdomsringen för bygdekultur menar att en specialsatsning behövs från staten för att höja folkmusikens och folkdansens kulturella status och för att kompensera området för kulturpolitisk negligering. Denna specialsatsning bör ske genom att 9 milj.kr. anslås av riksdagen för Folkmusikens år . Avsikten är att initiera olika lokala insatser för folkmusik och folkdans, bygga ut centrala institutioner samt föra ut information om den svenska traditionella folkkulturen. Vpk:s mening är att ett Folkmusikens år bör kunna genomföras under 1988. För förberedelser av detta temaår bör riksdagen redan i år anslå 200 000 kr. Huvudsakligen bör dessa medel tilldelas berörda riksorganisationer för kvalificerad medverkan i planeringsarbetet. En annan viktig, central uppgift är att förstärka kunskaperna hos musiklärarna om svensk musikoch danstradition. Den svenska folkmusiken intar i dag en alltför marginell plats i musiklärarutbildningen. lan, som riksdagen beslutat om 1985, bör behovet av kompetens inom folkmusik och folkdans uppmärksammas hos de olika lärarkategorierna. Det är av stor vikt att det i de kommande utbildningsplanerna ges en närmare definition av begreppet ”kulturarv”, som nu används utan definition i utbildningsplanen för musiklärarlinjen. Det är vidare av största vikt att lärarna ges nödvändiga praktiska och teoretiska kunskaper för att de skall kunna förmedla det traditionella kulturarvet i form av sång, musik och dans. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 i detta betänkande.

Fru talman! Kulturutskottets betänkande 22 har som sin väsentligaste beståndsdel ett förslag att riksdagen genom ett godkännande av regeringens proposition 114 tar det andra steget i decentraliseringen av Rikskonserter och regionmusiken. Det första steget tog riksdagen den 11 december 1984. Då skedde det till musik, har jag läst i protokollet. En konsert i bankhallen inledde den dagen här i riksdagshuset. Dagens beslut har tyvärr inte den inramningen. Det andra steget har naturligtvis inte heller samma genomgripande betydelse. Det handlar nu om ett fullföljande av det första principbeslutet. Regeringen redovisar i propositionen att avtal har träffats med mottagarna av musikansvaret ute i regionerna, dvs. landstingen. En intensiv musikplanering pågår nu runt om i landet inför det praktiska övertagandet den 1 januari 1988. Propositionen innehåller även förslag till utformning av den centrala musikinstitutionen. Den föreslås få namnet Svenska rikskonserter. Den får formen av en stiftelse, i vars styrelse landsting och kommuner förutsätts vara företrädda. Svenska rikskonserter skall svara för utvecklingsarbete, bl.a. i syfte att nå nya grupper och nya miljöer med musik. Särskild vikt skall läggas vid musikverksamhet inriktad på barn och ungdom. Den centrala musikinstitutionen skall i utpräglad grad vara serviceinriktad mot såväl landsting, kommuner, folkrörelser och andra i arrangörsledet som musikinstitutioner, artister och andra musikutövare. Det finns numera en betydande enighet i kulturutskottet om denna musikreform. Det är bara moderaterna som skiljer ut sig på en punkt. De motsätter sig nämligen att Svenska rikskonserter skall ha en egen fonogramutgivning. Fru talman! Det är — det har jag lärt mig under detta mitt första riksmöte — ett mycket användbart argument när man vill avslå motioner, att hänvisa till pågående utredningar eller beredningar. Argumentet kan vara mer eller mindre väl underbyggt från gång till gång, men sällan har väl hänvisningen varit mer berättigad än i fallet med stöd till fonogramutgivningen. Kulturministern redovisar i propositionen att förslag om fonogrammen har framlagts av Rikskonserter, att en utvärdering nyligen har redovisats av kulturrådet, att diskussioner om distribution av och information om fonogram pågår, där bl.a. STIM tar aktiv del, samt att arkivet för ljud och bild undersöker förutsättningarna för utgivning av en nationaldiskografi. Mot denna bakgrund aviserar statsrådet ett förslag, efter en samlad bedömning av allt som gäller det framtida statliga stödet till fonogram, och i det sammanhanget inbegrips även nya Svenska rikskonserters roll. Efter denna redovisning trodde vi alla att även moderaterna skulle vara nöjda och att de skulle ansluta sig till utskottets majoritet. Men detta med fonogram är tydligen en så inkörd käpphäst bland moderaterna att de valde att avge en reservation även i detta betänkande. Jag lägger märke till att moderaterna inte argumenterar för den i dag, och det kan vi ta som ett hälsotecken. Av de fristående motioner som behandlas i det här betänkandet har två uppenbarligen samma ursprung. I motionerna som har undertecknats av centern och vpk föreslås att riksdagen skall proklamera ett Folkmusikens år 1988. Fru talman! I kulturutskottet finns det inte någon delad uppfattning om vikten av stöd till och utveckling av såväl folkmusik som folkdans. Men slaget av stöd och behovet av att härifrån utpeka ett visst år för denna del av kulturlivet har utskottsmajoriteten inte kunnat acceptera. Enligt vår åsikt är det de livaktiga organisationerna på området som har att förbereda och förankra en sådan här manifestation. Så har skett i andra sammanhang. Ett exempel är Kyrkomusikens år som vi firade häromåret. Vi är inte övertygade om att folkmusiken bäst behöver en engångsinsats av det här slaget, utan vad som behövs är kontinuerliga insatser för ett ökat stöd. Detta skulle bäst tjäna det syfte som jag vill understryka att vi är överens om. Vpk står bakom den i betänkandet sist behandlade motionen och reservationen. Vpk vill att riksdagen skall uttala sig om hur kommunerna skall stödja ungdomsmusik och musikhus. I och för sig finns det många goda tankar i motionen. Enligt min mening är felet bara det att motionen har hamnat på fel bord, eftersom det inte är riksdagen som skall bestämma hur kommunerna skall stödja ungdomskultur i olika former. Jag skulle vilja råda vpk att väcka motioner med liknande innehåll i de kommuner där vpk är representerat. Fru talman! Jag yrkar med det sagda bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Mats O Karlsson redovisar i sitt huvudanförande en viktig erfarenhet från sitt första riksdagsår, nämligen den att den mest användbara metoden för att avslå motioner är att hänvisa till pågående utredningar. Tyvärr finns det ingen utredning att hänvisa till, om man vill avslå motionen om insatser för folkmusik och folkdans samt genomförandet av Folkmusikens år, som vi har föreslagit. Den argumentation som utskottsmajoriteten använder för att avslå motionen är i alla fall felaktig. Man säger att organisationerna själva bäst kan bedöma angelägenheten av ett Folkmusikens år och sättet att genomföra detta. Hur skall man tolka utskottets skrivning? Är det organisationerna själva eller de folkrörelser som sysslar med folkmusik och folkdans som bestämmer regeringens kulturpolitiska satsningar på detta område? Skall man tolka det så, att regeringen inte har någon uppfattning i denna fråga? Anser utskottsmajoriteten att de enda som är kapabla att yttra sig och komma med förslag till ett genomförande av ett särskilt folkmusikens och folkdansens år är de organisationer som finns utanför de politiska partierna och att vi inte kan ha någon mening om saken? Följaktligen skulle det vara omöjligt att vidta åtgärder för att förverkliga ett mål som för övrigt anses viktigt. Här krävs det en förklaring.

Herr talman! Jag känner inte igen verkligheten i motionärernas beskrivning av folkmusiken som något slags krisbransch inom kulturverksamheten. Tvärtom har jag en stark känsla av att det rör sig om en mycket livaktig och stark rörelse i vårt land. Inte minst gäller detta förhållandena under de senaste åren. Det här har också gett utslag i olika avseenden. Folkhögskolor har profilerat sig på folkmusikområdet. Vidare har vi fått pedagogutbildningar inom området folkmusik och även inom området folkdans. Malungs folkhögskola har pedagogutbildningen när det gäller musiken, och Väddö folkhögskola beträffande dansen. Musikhögskolan har också startat en särskild pedagoglinje inom just folkmusiken. Huvuddelen av betänkandet gäller reformen beträffande Svenska rikskonserter. Här föreslås i organisationskommittén att folkmusiken skall bli ett särskilt programområde inom den nya institutionen. Företrädare för folkmusiken säger att det är ett historiskt beslut att på detta sätt uppmärksamma folkmusiken att göra den till en särskild genre inom det totala musiklivet. Utskottsmajoriteten förutsätter att de nya huvudmännen, landstingen, ger folkmusiken en stark ställning, när de nu tar över och bygger upp regionmusiken och Rikskonserter. Vi räknar med att det kommer att avdelas resurser som i dag saknas i länen, i avsikt att främja en utveckling av folkmusiken. Det stora samhälleliga stödet i dag kommer genom studieförbunden. Det anordnas studiecirklar. Nyckelharpor byggs som aldrig förr, inte minst i mitt hemlän, Uppsala län, varifrån nyckelharpan kommer. Programmen över spelmansstämmor i landet växer från år till år, och det är fråga om breda aktiviteter. Motsvarande gäller också på dansens område. Jag tror alltså inte att det behövs ett Folkmusikens år. Däremot är det nödvändigt att fortsätta att långsiktigt stödja folkmusik och folkdans. Beträffande den andra vpk-reservationen, om stöd till ungdomarnas musikverksamhet och musikhus, vill jag framhålla att finns det oförstående kommunalpolitiker kan inte vi här i riksdagen genom beslut avskaffa dem, utan det måste ske genom en argumentation ute i kommunerna.
Herr talman! Man kan ha olika bedömningar om hur mycket som görs eller inte görs för att stödja den svenska folkmusiken och folkdansen. Naturligtvis kan man ha olika utgångspunkter och olika värderingar. En sak är vi emellertid eniga om. Utskottet instämmer ju i motionärernas bedömning att det är angeläget att insatser görs för att svensk folkkultur på dansens och musikens område kan bevaras och utvecklas. Samtidigt som detta konstateras säger man att organisationerna själva bäst kan bedöma om det behövs ett Folkmusikens år och hur detta skall organiseras. Då menar jag alltså att den inställningen bara kan tolkas så, att man trots att man bedömer att det är nödvändigt att stödja folkmusik och folkdans, överlämnar ansvaret åt vissa organisationer utanför den politiska beslutsprocessen. Dessa organisationer skall tydligen göra de nödvändiga bedömningarna av vad som behövs och hur mycket som behövs när det gäller insatser, t.ex. beträffande Folkmusikens år som ju är något som verkligen skulle kunna hjälpa fram kulturen på detta område. Sedan till vårt andra förslag, ungdomarnas alternativa musikverksamhet som växer fram här i landet. Denna verksamhet uppfattar vi med rätta som en levande och kreativ rörelse, som utgör en motvikt till kommersialismens utbud på detta område. Enligt vår åsikt är utskottets argument ohållbara. Det går inte att hänvisa till vad kommunalpolitiker i olika kommuner gör eller inte gör. Inte heller kan man hänvisa till att det finns lokaliteter i olika kommuner som kan utnyttjas för ifrågavarande ändamål. På så sätt kan man inte avfärda behovet och avvisa tanken på ett viktigt och aktuellt stöd, som skulle kunna uppmuntra ungdomarna att skapa den här musiken, som vi alla säger oss vilja stödja på olika sätt.
Herr talman! Vad vi har att ta ställning till här är två motioner, från centern och vpk. Det föreligger ingen framställning från den samlade folkrörelse som står bakom folkmusik och folkdans. Med all aktning för centern och vpk kan vi ändå inte anse att deras förslag är förankrat, och vi kan inte vara säkra på att det blir ett lyckat Folkmusikens år om vi bifaller er reservation. Vi anser att det för ett sådant här arrangemang måste finnas en betydligt bredare förankring. Här berörs alla kommuner och landsting samt studieförbunden landet över. Det är en förankring hos dessa som krävs för att en sådan här manifestation skall ha någon betydelse för saken och inte bli ett utanverk, som bara tjänar syftet att vi kan trösta vårt dåliga samvete när det gäller det stöd vi ger till folkmusiken. En sådan här manifestation måste alltså bygga på organisationernas egna framställningar. Sedan kan det naturligtvis behövas ett statsbidrag när projektet väl är moget för genomförande. Men att åstadkomma detta via ett par riksdagsmotioner tror vi är fel väg att gå. Det är det långsiktiga stödet som är det väsentliga, och jag påpekade i min förra replik att det sker väldigt mycket ute i landet på detta område. Stöd ges från olika håll, inte bara från staten utan även från kommuner och landsting och via studieförbunden. När det gäller motionen om musikhus kan jag inte tänka mig att Alexander Chrisopoulus menar att vi i riksdagen skall besluta att det i varje kommun skall finnas ett Musikens hus och att vi skall besluta att kommunernas bidragsbestämmelser skall ändras så, att ungdomsmusikföreningar får bidrag. Vi måste ändå hålla på att detta är kommunernas eget ansvar. Jag tycker att vi som kulturpolitiker skall argumentera för detta i kommunerna. Vi är överens om att musiklivet skall stödjas, men vi kan inte fatta ett sådant här beslut.

Herr talman! När riksdagen vid föregående riksmöte beslöt om omorganisation och regionalisering av regionmusiken och Rikskonserter hade folkpartiet en hel del synpunkter. Dessa framfördes i en motion där folkpartiet betonade vikten av att de nya huvudmännen, dvs. landstingen, i sin musikpolitiska planering utgår från en total bild av musiklivet i regionen. Det är alltså inte tillräckligt att landstingen fullföljer regionmusikens och Rikskonserters tidigare uppgifter på det regionala planet. De nya huvudmännen bör dessutom vara skyldiga att inventera befintligt musikliv —- utanför den ram som statliga och kommunala insatser ger. I sin planering måste de sedan se till att musiken i alla dess former får stimulans och möjligheter till utveckling. Ett exempel är den omfattande musikverksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan och de fria trossamfunden. Den måste naturligtvis rymmas i ett regionalt musikpolitiskt program. Det finns också många mindre musikgrupper, som utanför alla bidragssystem gör en betydande insats, t.ex. på folkmusikområdet. Musiklivet kan på så sätt utvecklas och få mer lokal prägel och därmed på ett bättre sätt motsvara människors behov och önskemål i varje region. Folkpartiet ansåg vidare i motionen att det var viktigt att landstingen tillgodoser kvalitetsaspekten vid sin musikpolitiska planering. Ja, det måste vara en förutsättning för statsbidrag att så sker. Den centrala musikinstitution som nu skall inrättas bör också ha som sin främsta uppgift att fullfölja det kvalitetspräglade program som Rikskonserter hittills svarat för. Herr talman! De här folkpartistiska kraven på mångfald och kvalitet blev tillgodosedda i riksdagens tidigare beslut om omorganisationen och är också i sin helhet inskrivna i det normalavtal som nu sluts med resp. landsting. Detta konstateras med tillfredsställelse, och därför har folkpartiet inte heller något att invända mot föreliggande proposition. Jag vill dock ta tillfället i akt och uttala en förhoppning om att landstingen besinnar sitt stora ansvar för att villkoren i avtalet uppfylls. I så fall kommer landets musikliv att få en ljus framtid. Det lokala musiklivet kommer att blomstra som aldrig förr. En liten farhåga vill jag dock framföra. Rykten gör gällande att det i mitt hemlän, Kristianstads län, finns planer på att flytta administrationen till det andra Skånelänet för att få närmare till de stora musikinstitutionerna. Det vore olyckligt. Meningen med decentraliseringen måste ju vara att varje landsting skall ta ansvar för sitt läns musikliv. För att det skall fungera bör administrationen, eller åtminstone delar av den, ligga inom länet — i varje fall i de län som inte har de här stora musikinstitutionerna. Jag tror att man i de länen har ett speciellt behov av en administrativ enhet, som kan kanalisera och uppmuntra det lokala musiklivet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.
Herr talman! Frågan om fonogramutgivning har debatterats vid behandlingen av kulturbudgeten tidigare i år, och jag nöjer mig därför nu med att yrka bifall till reservation 1 i föreliggande betänkande.

Herr talman! Vpk yrkar i reservation 1 till kulturutskottets betänkande om statliga garantier för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1992 avslag på förslaget att sådana garantier lämnas. I reservation 2 yrkar vi att riksdagen uttalar sig för att regeringen tillsammans med idrottsrörelsen arbetar för en annan inriktning av de olympiska spelen i framtiden. Det är också inriktningen av de olympiska spelen som är utgångspunkten för vårt ställningstagande till förslaget om statliga garantier. Vi ifrågasätter verkligen det meningsfulla i att fortsätta med olympiska spel i den form de har i dag. Vi anser att det är dags att återvända till något av ursprungstanken med de olympiska spelen. Det måste på ett annat sätt bli meningsfullt när vi samlar världens ungdom till idrottsfest, till kulturfest. En sådan fest får inte bara ha prägeln av ett kommersiellt jippo, där den nationella hysterin blir det nästan helt avgörande. Skall det vara någon mening med en kulturfest för folkens försoning och internationell förbrödring, måste det angelägnaste i dag för världens ungdom — fredstanken -— stå i centrum för de olympiska spelen. Idrott och politik kan inte skiljas åt. De är i högsta grad sammanflätade, men inte på ett positivt sätt. De olympiska spelen måste därför ges en annan mening. Inriktningen bör vara att befrämja en idrott för alla, inte bara i Sverige utan i hela världen. Därför behövs det nya utgångspunkter. Vi är inte motståndare till olympiska spel. Men i dag är det bara stormakter och andra som hänsynslöst kan satsa medel på olympiska spel som kan bli arrangörer. Vi har pekat på två alternativa vägar. Den ena är att man inrättar ett permanent olympiskt spel, där vinteroch sommarolympiader hålls på en och samma plats. De deltagande nationerna skulle bidra till finansieringen. Den andra vägen är att man sprider ut de olympiska spelen, kansket.o.m. över nationsgränserna. Ett olympiskt vinterspel skulle t.ex. kunna omfatta hela Norden. På det sättet skulle man kunna utnyttja befintliga anläggningar i samtliga länder, och spelen skulle kunna läggas ut över en längre tid. Det skulle vara raka motsatsen till förhållandena sådana de är i dag, då man centraliserar spelen, bygger anläggningar och drar på sig stora kostnader. Om man granskar det hela finner man att utgångspunkten för våra dagars olympiska spel och tilltänkt OS i Falun och Åre inte är idrottens tanke och viljan att utveckla den. Intressenterna bakom dessa men vill i stället befrämja turismen, näringslivet och svensk goodwill. Det är de intressena som är de avgörande. Men när man nu driver fram dessa planer är naturligtvis inte idrottsrörelsen negativ — den vill ju bedriva idrott så ofta den kan, givetvis också i Sverige. Men förutsättningarna har inte idrottsrörelsen bestämt. När vi kräver att riksdagen tillsammans med idrottsrörelsen skall ta ett samlat grepp för att ändra inriktningen av de olympiska spelen, oavsett om det blir sådana spel 1992 i Falun och Åre eller ej, säger utskottet att det i första hand är idrottsrörelsen som skall avgöra på vad sätt idrottstävlingar skall arrangeras. Men i andra hand då? Skall vi vänta på att det händer någonting i det avseendet eller inte? Jag skulle vilja fråga Anders Nilsson: Har vi ingen uppfattning om hur tävlingarna skall ske, när vi skall ställa upp med garantier? Nog kan vi väl ha någon uppfattning! Jag har inte talat om i första eller andra hand, utan jag har sagt att riksdagen skall ta ett initiativ tillsammans med Idrottsförbundet och driva den här nya tanken. Det är egentligen ganska ihåligt att avslå tanken om att olympiska spel skall ha en annan utgångspunkt. Staten skall garantera 1 290 milj.kr. i prisläge januari 1985 enligt det förslag som föreligger, om Falun och Åre får olympiska spel 1992. Som jag sade tidigare är vi inte mot internationellt idrottsutbyte, men vi anser att det i varje fall bör ha några klara utgångspunkter. Därför har vi till tidigare riksdagar klart uttryckt vad som bör vara ett minimum för att man skall bedriva ett internationellt idrottsutbyte: Man bör använda redan befintliga anläggningar. Det skallinte byggas anläggningar för engångsbruk, som sedan skall rivas, inte heller anläggningar som är överdimensionerade för normalt bruk. Ett sådant här internationellt arrangemang skall inte i huvudsak finansieras med TV-intäkter, som är en mycket osäker inkomstkälla. Och framför allt skall de kommersiella krafterna kring idrotten och internationella idrottsarrangemang avlägsnas, så att dessa inte blir kommersiella jippon. Hur förhåller sig de konkreta arrangemangen i Falun och Åre till dessa utgångspunkter? Ja, först och främst finns det tveksamma inslag från idrottslig utgångspunkt. Vidare finns det tveksamheter från skattebetalarnas utgångspunkt. Det behövs stora investeringar i nya anläggningar, främst i Falun. Flera av anläggningarna skall uppföras för engångsbruk. Om de skall brukas efter ett OS, kommer de att förorsaka kommunerna enorma driftskostnader. Driftskostnader för andra anläggningar är redan en stor utgiftspost för kommunerna. Dessutom är dimensioneringen av anläggningarna alldeles för stor för s.k. normalt användande. Huvudparten av inkomsterna utgörs av TV-intäkter. De är beräknade till över 1 miljard av de 1,3 miljarder som garanteras av staten eller de 1,7 miljarder som man räknar att intäkterna skall uppgå till. En mycket stor del är alltså TV-intäkter, och de inkomsterna är mycket osäkra. Osäkerheten om TV-intäkterna i framtiden är ju mycket stor, så det kan redan där bli en chansning. Man kan betrakta OS-satsningen som ett ekonomiskt högriskprojekt. De indirekta följdkostnaderna för skattebetalarna i Falun och Åre kommer att bli stora — den saken står utom allt tvivel. Dessutom vill jag säga att bakgrunden till dessa planer är stora näringslivsintressen — med betoning på stora som i allt sitt tidigare agerande försett både kommittéer och annat med sina personer och drivit fram planerna men i dag har krupit bakom idrottsrörelsen. Det betyder inte att det är idrottsrörelsen i sig själv som har drivit fram detta. När sedan utskottet och det föredragande statsrådet säger att näringsliv, turistintressen och goodwill är det mycket intressanta i det hela, kan man läsa mellan raderna och se vilka intressen som skall främjas — det är inte i första hand idrotten. I Falun finns det inom alla partier ett stort motstånd mot OS. Man är inte idrottsfientlig — tvärtom. Man vill ha sina skidspel. Det är lagom för orten. Man säger: Bästa sättet att ge idrott åt alla är inte att satsa på OS. Just en sådan satsning i Faluns kommun och i omkringliggande kommuner drabbar ju de lokala föreningarna — det gäller även i periferin av kommunen. Det är därför inte konstigt att det inom alla partier finns ett stort motstånd mot OS. Kommunen är för liten för att kunna bära ansvaret i detta sammanhang. Jag avser då såväl service och publiktillströmning som kommunikationer och anläggningar som har tillräcklig kapacitet för ett sådant här arrangagemang. Det kommer inte att finnas mycket svängrum i denna kommuns ekonomi. Det gäller inte bara efter OS utan också lång tid före OS. Redan nu är det satsningen på ett OS som dominerar när det gäller den kommunala ekomomin -— till förfång för service, omsorg av alla slag och kollektiva satsningar på t.ex. kommunikationerna. Utskottet å sin sida säger att det är bra med en sådan här satsning. Det är bra att intresset för idrott finns. Resultatet av en satsning av detta slag kommer att vara positivt. Men det är ändå fråga om ett högriskprojekt. Man instämmer i Svante Lundkvists skrivning i propositionen. Jag vill då bara säga att det är ett aningslöst beslut som vi strax kommer att fatta. Det är felaktigt ur idrottens synvinkel. Dessutom kommer inte beslutet att säga någonting om hur vi framöver vill se på idrotten. Vidare kommer skattebetalarna — i berörda kommuner eller i landet över huvud taget — att få bära stora kostnader. Med detta yrkar jag bifall till de två reservationer från vpk som fogats till detta betänkandet.

Herr talman! Det råder en utomordentligt stor enighet om önskvärdheten av att de olympiska vinterspelen 1992 kan förläggas till Sverige, till Falun och Den enigheten visar sig däri att samtliga remissinstanser som har fått yttra sig är positiva. Idrottsrörelsen står helhjärtat bakom ansökan. De kommuner och län som främst berörs har målmedvetet arbetat för att spelen skall förläggas till Sverige. Näringslivet inser vilken betydelse ett sådant arrange mang har för bl.a. turistnäringen. Regeringen har tagit fasta på denna uppslutning kring spelen och föreslår i den proposition som vi nu behandlar. att staten ikläder sig en ekonomisk garanti om nära 1,3 miljarder för att säkra genomförandet av spelen. En sådan garanti är en förutsättning för att den internationella olympiska kommittén i oktober i år skall kunna fatta beslut Kulturutskottet tillstyrker regeringsförslaget. Det är enbart vpk som har en annan mening. Det finns tre mycket klara och koncisa skäl till en positiv inställning till olympiska vinterspel i Sverige 1992: För det första är det bra för idrottsrörelsen. För det andra är det bra för de kommuner och regioner som berörs. För det tredje är det bra för näringslivet, i synnerhet för turismen. Det råder inget tvivel, herr talman, om att värdskapet för de olympiska vinterspelen skulle utgöra en stimulans och en utmaning för idrottsrörelsen. Sverige har deltagit i alla vinterspel under modern tid. Det har vi gjort med en förhållandevis omfattande representation och med stora idrottsliga framgångar. Det är inget fel i att säga att Sverige har varit en av förgrundsnationerna i vinterspelens historia. Vi är också överens om värdet av att delta i det internationella idrottsutbytet. Mot den bakgrunden är det naturligt att vi också har en önskan att någon gång stå för värdskap och arrangemang. Det är givet att den publicitet som arrangerandet av spelen föranleder dels innebär att den internationella uppmärksamheten riktas mot svensk idrott, dels stimulerar idrottens organisationer, dels kan inspirera många människor till aktivitet och intresse. Som framgår av de utredningar som gjorts om förutsättningarna för spelens genomförande är det nödvändigt med ett stort engagemang och stora insatser på ideell och frivillig basis för att klara genomförandet. Även det har ett stort värde. Kommunerna som berörs har arbetat målmedvetet för att få spelen förlagda hit. Länsstyrelserna i Kopparberg och Jämtland har i sina remissvar framhållit betydelsen av olympiska spel för turistnäringen och för näringslivet i övrigt. Det råder alltså inget tvivel om att de lokala instanserna är positiva och inser värdet av arrangemanget. Det är i linje därmed naturligt att såväl kommuner som länsmyndigheter och näringslivet inriktar sin planering så att de långsiktiga fördelar spelen ger kan tas till vara på ett så bra sätt som möjligt. Detta säger jag som en kommentar till det särskilda yttrande som centerns representanter i utskottet står bakom. Vi förutsätter helt enkelt att näringsliv och kommuner i eget intresse tar till vara de möjligheter att utveckla regionerna som spelen ger. I de områden som främst berörs av spelen finns redan en efter våra förhållanden väl utvecklad turistnäring. Det är självklart att spelens förläggande till Falun och Åre innebär en ytterligare skjuts framåt för denna näring i området. Men den uppmärksamhet som spelen kommer att få i massmedia världen över riktar blickarna mot Sverige i sin helhet. Det är därför också ett intresse för turismen i hela landet att utnyttja situationen. Vi konstaterar i utskottsbetänkandet att det bör ankomma på turistnäringen att i samband med Sveriges turistråd ta till vara de möjligheter att öka Sverigeturismen som ett vinter-OS i vårt land skulle ge. Det är naturligtvis positivt även för näringslivet i övrigt om ett arrangemang av den här storleksordningen förläggs hit. Vpk avstyrker, som jag sade, regeringens förslag. Vpk anser att spelen fordrar alltför stora investeringar som senare kan bli en belastning för kommunerna. Jag vill göra den kommentaren att de investeringar som behöves för att genomföra spelen blir ganska måttliga i jämförelse med vad som skett på en del andra arrangörsorter under senare tid. Det problem som vpk-reservationen tar upp har naturligtvis kommunerna varit medvetna om, men de har gjort den bedömningen att sådana konsekvenser som vpk befarar inte skall bli aktuella. Det finns faktiskt redan i dag mycket av de anläggningar som behövs. De kompletteringar som behöver göras innebär också att vi inom de flesta vintersportgrenar efter spelen kommer att förfoga över moderna idrottsanläggningar som fyller alla internationella mått. Det är naturligtvis en tillgång. Förhoppningsvis kommer inte vinter-OS att vara det sista stora idrottsarrangemanget med Sverige som värdland. Jag vill här också göra en kommentar till vad Lars-Ove Hagberg i sitt anförande för en stund sedan sade om investeringarna. Om vpk hade bedrivit samma politik i början på seklet, så skulle vpk — i linje med vad man nu säger — naturligtvis ha sagt nej till att Stadion byggdes i Helsingfors i samband med sommar-OS. Stadion har nu i över 70 år fungerat som en idrottsarena och som en plats för andra aktiviteter i Helsingfors. Det finns all anledning att förmoda att de relativt små investeringar som behövs i det nu aktuella området kommer att ha en funktion för Dalarna och Jämtland under lång tid utöver det OS-år som vi nu hoppas på. Kalkylerna är osäkra och den nu föreslagna garantin är en högriskgaranti, säger vpk vidare. Naturligtvis går det inte att med hundraprocentig säkerhet förutsäga utfallet. Vår bedömning är emellertid den, att de beräkningar och de avvägningar som ligger i planeringsarbetet är gjorda med stor måttfullhet och stor hänsyn till erfarenheter från de senaste olympiska vinterspelen. Som bekant har vi tidigare vid två tillfällen lämnat en sådan här garanti. Sannolikheten för att spelen ekonomiskt kan föras i hamn är snarare större nu än för fyra resp. sex år sedan. I den andra vpk-reservationen vill partiet att riksdagen uttalar sig för en förändrad inriktning av spelen. Det är naturligtvis idrottsrörelsen i Sverige som skall ta initiativet till det, om den nu skulle önska en sådan förändring. Jag yrkar avslag på de två vpk-reservationerna och bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 23. Avslutningsvis vill jag, herr talman, uttala den förhoppningen att ansökan från Falun och Åre när det gäller höstens beslut i den internationella olympiska kommittén också har de olympiska gudarnas bevågenhet.

Herr talman! Landets etablissemang har i remiss sagt ja. För att åskådliggöra att denna fråga inte är så otroligt fast förankrad, Anders Nilsson, vill jag tala om att en liten enkät som det regionala TV-nytt gjorde en vanlig helg gav det överraskande resultatet att det fanns en klar nej majoritet. Jag vill inte använda det som något fast belägg, men det ger en vink om att stämningarna inte är så entydiga. Dessutom vill jag säga till Anders Nilsson att när socialdemokraterna i Falun tidigare var i opposition var de emot detta förslag. Sedan hamnade de på kommunalrådsposter, och då blev de för förslaget. Typisk socialdemokratisk politik, skulle jag vilja säga. Jämförelser mellan de nu aktuella investeringarna och de som gjordes på Stadion i Helsingfors haltar ganska mycket. Anders Nilsson, kommer bob-banan, den stora investeringen i Falun, att användas i 70 år? Kommer de tre ishallarna att användas i 70 år? Vad Falun har utvecklat är ett skidstadion, som kanske kommer att användas i 70 år. Men något arrangemang av olympisk storlek kommer näppeligen att ske i Falun. Alltså får vi på en ort anläggningar som är diskutabla från kostnadssynpunkt, med tanke på hur vi skall använda dem sedan och var kostnaderna skall läggas. Jag tycker att det är litet beklagligt att socialdemokraterna så reservationslöst stöder detta förslag, utan att ägna en tanke åt att OS har hamnat snett och att man borde göra något åt att de kommersiella krafterna har tagit över. Tvärtom ställer man reservationslöst upp på allting och säger att det är bra för idrott, kommuner och näringsliv. Det är en ganska förfärlig tanke egentligen, som jag inte tror befrämjar idrotten och inte heller arbetarrörelsens syn på idrott och rekreation framöver. Det kanske är det mest beklagliga i hela historien. Det aktiverar och stimulerar till intresse, säger Anders Nilsson. Ja, det gör idrotten. Men då måste den också ha ett sådant innehåll att den gör det på ett riktigt sätt. Elitidrotten bör utvecklas så att den verkligen stimulerar och ger en sådan bild i hela vårt land att vi idrottar på rätt sätt — utan egoism i första hand, Anders Nilsson. Det är det som framträder i dag. Men när vi här i riksdagen vill utveckla en idrott för alla och se till att aktivitet och intresse skall få utlopp, när vi vill att idrottsrörelsen skall få sina pengar så att den verkligen i vardagslag kan erbjuda detta och säger att en del av tipspengarna skall gå till idrotten, då säger socialdemokraterna nej. Men 1,3 miljarder i 1985 års penningvärde satsar man som garanti för ett olympiskt spel av elitidrottskaraktär.
Herr talman! Jag tror att det finns en fundamental skillnad, som har visat sig under årens lopp, mellan vpk och oss när det gäller synen på idrotten och den inriktning som idrotten har. Vpk vill ta initiativ av politisk art i Sveriges riksdag och tala om för idrottsrörelsen vad som är bäst för den. Vi vill för vår del lyssna på idrottsrörelsen och grunna på de synpunkter som den har. Vi finner nästan varje gång att det är förståndiga och väl avvägda synpunkter. Vi vill alltså lyssna på folkrörelserna och se till att ansvaret och besluten i första hand ligger hos dem. Vi vill inte genom politiska initiativ bestämma hur idrottsrörelsen skall utforma sina idrottstävlingar. När det gäller de investeringar som behövs på det här området sade jag i mitt anförande att de är av relativt blygsam omfattning jämfört med vad som har varit fallet på andra orter som har arrangerat olympiska vinterspel. Det är alldeles riktigt. Även om vi inte kommer att få ett OS i Falun så länge vi lever eller under lång tid, kommer t.ex. bob-banan att kunna användas för världsmästerskap, Europamästerskap och andra stora tävlingar, som vi hoppas få arrangera då och då. En förutsättning för att vi skall kunna hävda oss i de här grenarna är att vi har anläggningar som fyller de internationella måtten vad gäller standard och annat. Det är faktiskt en tillgång för idrottsrörelsen under åren framöver att ha dessa anläggningar. Jag tycker inte att jämförelsen med Stadion egentligen är så dålig. Även om man inte kan se fram mot ett 70-årigt perspektiv, kan man nog förutsätta att anläggningarna i dessa län och kommuner kommer att vara till nytta och glädje under lång tid både för invånarna där, för oss andra i landet och för de turister som kommer hit.

Herr talman! Tyvärr, Anders Nilsson, är det stora ideologiska skillnader mellan socialdemokratin och oss i den här frågan. Socialdemokratin vill nämligen inte alls se de ideologiska sambanden med idrotten. Det politiska väsendet skapar förutsättningar för idrottande genom anläggningar och ekonomiska medel till idrotten. Men beträffande den ideologiska överbyggnaden över idrotten, Anders Nilsson — på vilket sätt den skall finansieras, vem som skall ge prispengar, vad som är målet för den — där ligger arbetarrörelsen i sin linda, och socialdemokratin bidrar ingenting alls. Dessa prispengar, denna egoism, detta sätt att klara sig bäst, att fundera på hur många människor idrotten slår ut och det sociala skyddsnätet, ja, detta ägnar socialdemokratin ingen som helst tanke, utan befrämjar tydligen elitidrotten reservationslöst utan hänsyn till att det kan bli något fel med elitidrottens utveckling. Det är det vi pekar på. Både de internationella stora tävlingarna och den svenska elitidrotten går i flera fall ut över den vanliga breddidrotten. I t.ex. Falun drabbas de små föreningarna i periferin just av denna satsning, därför att kommunen har begränsade medel och inte har något svängrum. Det är dagens sanning, Anders Nilsson! Och så skall vi lyssna på idrotten. Men när den kommer till oss och vill ha medel, då skall vi politiker inte ha någon mening. Vi måste väl ställa krav? Är man en del av arbetarrörelsen måste man ju också ställa ideologiska krav och ta ställning till om man vill befrämja idrotten eller inte. Så aningslösa trodde jag faktiskt inte att Anders Nilsson och socialdemokratin var. Men det följer mycket annat med detta. Jag vill peka på vad informationschefen i Riksidrottsförbundet säger om hur man försöker mygla till sig OS. 150 000 kr. satsar man på var och en av OS-gudarna för att få spelen. Med detta idrottsmygel på hög nivå följer en fortsättning, Anders Nilsson. Är det över huvud taget förenligt med de demokratiska principerna att befrämja sådant? Nej, i skrivelsen kallas det för oblyga mutförsök, och det är detta vi nu ger garantier för. Jag tycker det är något tveksamt. Men tillbaka till kärnfrågan, Anders Nilsson. Varför satsar ni inte i vanliga fall på breddidrotten, varför är ni så njugga då? Varför vill ni inte ta tipsmedlen, som egentligen är en central inkomstkälla, och ge till breddidrotten? Då kanske vi kunde avstå från OS och se till att idrottsaktiviteterna ökade i vårt land. Kanske TV-tittandet minskade något medan idrottsutövande och motion ökade.
Herr talman! Det drabbar de små föreningarna i området, säger Lars-Ove Hagberg. Jag tror inte alls att det är så. Tvärtom stimulerar det dem till mera verksamhet. Jag har visserligen ingen erfarenhet från olympiska spel men jag har erfarenhet från en arrangörsklubb för femdagarslopp i orientering i mitt hemlän Skaraborg. Resultatet åren efter det vi fick detta stora arrangemang var en mycket kraftig ökning av deltagarantalet i och uppslutningen kring orienteringssporten. Det är väl ingen hemlighet att våra framgångar i skidspåren de senaste åren harlett till ökat motionsidrottande på skidor. Det har också enligt vad jag har kunnat konstatera lett till att även längdskidåkningen på motionsbasis har ökat mycket kraftigt. Det är inte något konstigt med den slutsatsen. Det går, tycker jag, att utläsa mycket klara samband mellan sådana stora arrangemang och breddverksamheten. Jag tror inte att riskerna när det gäller ekonomin är särskilt stora. I den utredning som finns med som bilaga till propositionen hänvisas det till att de ekonomiska riskerna faktiskt bedöms som ganska små. Det finns också en möjlighet att resultatet blir ett överskott. Det kommer i så fall att gå till idrottsrörelsen i Sverige. Förutom de psykologiska och andra effekter det här arrangemanget kan ha, kan det alltså även bidra till en bättre situation ekonomiskt. När Lars-Ove Hagberg så envetet kritiserar socialdemokratin och regeringen för njugghet mot idrottsrörelsen, är det värt att notera att idrottsrörelsen under de senaste fyra åren har varit ganska förstående, t.o.m. berömmande, inför de budgetförslag på olika nivåer som vi har lagt fram. Vi tycker nog att vi här i landet sammanlagt satsar väldigt mycket på idrotten.

Herr talman! Olympiska spel har en särskild klang. Även om man i debatten ifrågasatt vissa som man tycker föråldrade idéer, kvarstår den olympiska glansen. Därtill kommer att man — det är jag övertygad om — genom olympiska spel allt framgent kommer att kunna främja förståelsen mellan idrottsungdom världen över och även mellan folken. Kanske kan man vara djärv nog att säga att de kommer att bidra till att trygga eller åtminstone åstadkomma fred i världen. För aktiva idrottsmän och idrottskvinnor är en olympiad någonting alldeles extra, och de olympiska spelen har ett enormt allmänt intresse. När Sverige nu genom Falun och Åre ånyo ansöker om de olympiska vinterspelen, bärs det hela upp av ett stort nationellt intresse. Då är det också nödvändigt att ställa de ekonomiska garantier som erfordras för spelens genomförande. Inbjudan från Falun och Åre till vinterspelen 1992 innebär att man i någon mån bjuder tillbaka. Våra idrottsmän och idrottskvinnor har ju gästat många nationer och är således angelägna om att någon gång få bjuda tillbaka och stå som värdar. Just inom vinteridrotterna hör Sverige till de framgångsrikaste länderna. Av lång tradition har Sverige varit starkt inom längdlöpning på skidor, och det har inte blivit sämre under Gunde Svans epok. I utförsåkning har Sverige under senare decennier upplevt en enorm framgång, självfallet starkt signerad Ingemar Stenmark. Också i andra grenar har vi haft stora framgångar. Förläggningen av olympiska vinterspelen till Sverige skulle, om de arrangeras bra, få ett utomordentligt PR-värde. Det skulle vara av stort värde för många verksamheter, självfallet också för kommuner och för landet i dess helhet. Den ekonomiska kalkyl som gjorts upp av FOC visar att spelen ekonomiskt har alla chanser att gå ihop och t.o.m. lämna en ordentlig vinst. Statens garanti är därför, Lars-Ove Hagberg, inget stort vågspel. Det är självklart att de anläggningar som måste till skall utformas så att de kan komma til största möjliga användning också efter spelen. För det krävs det också ordentlig planering i förväg. Det gäller icke minst för Kopparbergs och Jämtlands län, som på sitt sätt är arrangörslän. Den motion som har väckts av Nils G. Åsling tar upp denna angelägna inriktning. Utskottet har inte varit berett att skriva in detta speciellt klart. Meni ett särskilt yttrande har vi från centern understrukit att det är angeläget att ställa särskilda medel till dessa läns förfogande, så att utbyggnaderna kan få en inriktning som garanterar vida möjligheter till utnyttjande även efter spelens genomförande. Vi tycker att det är viktigt att kunna presentera ett ökat statligt ekonomiskt engagemang som också innebär ökade länsanslag. Detta bör särskilt prövas om beslut fattas om att spelen skall förläggas till Falun/Åre. I anslutning till arrangemangen kommer således en positiv PR-verksamhet att uppstå, som verkligen kommer att bidra till ökad sysselsättning. Man gör en alltför enkel bedömning om man ställer arrangerandet av olympiska spel emot andra insatser i samhället. Man ställer sig ofta frågan om vi kan satsa lika mycket på det sociala området, om vi arrangerar olympiska spelit.ex. Falun. Jag tycker att det är alldeles fel att föra ett sådant resonemang. Det är tvärtom så, att om vi kan stimulera näringslivet i t.ex. Falun, får vi bättre ekonomiska förutsättningar för att också kunna göra insatser på exempelvis det sociala området.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
Herr talman! Karl Boo påstår att det inte handlar om något vågspel. Jag vill bara erinra om att vi ännu inte vet om de stora TV-bolagen, i första hand de amerikanska, finner ett OS i Falun vara intressant och vill satsa de miljoner eller miljarder som det gäller. Vi vet inte om det finns ett sådant intresse; det är bara något som man räknar med. Vi vet inte vad som händer efter 1988 års OS. Och TV-intäkterna är den huvudsakliga inkomstkällan. Därför anser vi att det är ett vågspel, Karl Boo. Karl Boo tyckte dessutom inte om att ställa satsningar på olika områden emot varandra. Jag förstår att Karl Boo stöder ett OS i Falun, eftersom han är nära vän till Bertil Helldin — som var centerpartistiskt kommunalråd i Falun under den tid då Stora Kopparberg lyckades driva igenom planerna härpå och som i kommunens regi fick föra frågan vidare. Men Karl Boo borde också veta att man i denna kommun, med dess ekonomi, har att prioritera i valet mellan olika saker. Och det här har redan skapat stora problem. Jag vill bara erinra om att det för kommunen — som jag talade om för Anders Nilsson — gäller att också väga olika idrottsanslag mot varandra. Det gällert.ex. vilka idrottsanläggningar som kan behöva byggas ute i periferin — och Falun har en stor periferi. Den ekonomiska utveckling som kommunerna har i dag innebär att orter i Faluns periferi kommer att drabbas. Jag vet inte om Karl Boo har någon annan uppfattning om kommunernas ekonomiska utveckling än den som socialdemokrater och centerpartister tillsammans står för i dag. Det är utifrån det som jag bedömer att det blir problem för idrotten i Falun.
Herr talman! Jag måste säga att Lars-Ove Hagberg gör en ganska underlig bedömning. Han borde liksom jag kunna konstatera att vi har brist på sysselsättning i Dalarna. Om man vill ha en social trygghet, måste en första åtgärd vara att få till stånd sysselsättningsobjekt. Därmed skapas ju förutsättningar för utveckling på skilda områden. Jag trodde att detta ändå skulle vara ett skäl som också vpk skulle finna angeläget att ta i beaktande vid denna bedömning. Men så är tydligen inte fallet. Den bedömning som har gjorts är ju förankrad hos i stort sett alla intressenter och inte bara hos de stora företagen, som Lars-Ove Hagberg vill göra gällande. Tvärtom är det idrottsrörelsens heta önskan att de olympiska vinterspelen skall förläggas till Åre och Falun.
Herr talman! Karl Boos argumentation om sysselsättningen går väl över gränsen för vad man kan bedöma i fråga om ett sådant projekt som olympiska spel. Om medel står till förfogande, tycker jag att de bör satsas på att skaffa mer varaktig sysselsättning. Det vore mera meningsfullt, om vi anser att det inte är nödvändigt ur idrottslig synpunkt att olympiska vinterspel arrangeras i Sverige. Det kanske blir jobb, Karl Boo, i den meningen att först bygger man och sedan river man, eftersom driftskostnaderna är så höga. Det är ju den tanke som finns i fråga om bob-anläggningen. Vem skall betala driftskostnaderna för den när spelen är över — idrotten eller kommunen? Men visst kan det bli sysselsättning. Att sysselsättningen skulle vara det avgörande argumentet för ett olympiskt spel kan ingen seriös bedömare ta på allvar. Man måste väl ställa frågan vad det är vi använder pengarna till. Är centern beredd att satsa 1,2 miljarder på Dalarnas utveckling, så är det alldeles utmärkt. Men då finns det mycket bättre projekt att satsa dessa pengar på.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att Lars-Ove Hagberg argumenterar litet underligt. Här är det ju fråga om en garanti, och jag är alldeles övertygad om att det blir bara fråga om en garanti. Jag tror att intäkterna kommer att finansiera verksamheten och t.o.m. ge ett överskott. Då, Lars-Ove Hagberg, är det inte fråga om att anslå pengar till alternativ, utan då är det fråga om att skaffa nya sysselsättningar och skapa bättre resurser för att också kunna främja utvecklingen på t.ex. den sociala sidan.
Herr talman! Det är nu tredje gången Sverige söker få arrangera vinterolympiaden, och chanserna att vi skall få den är mycket större än någonsin förut. Om vi lyckas får landet Sverige, landskapet Dalarna, landskapet Jämtland, orterna Falun och Åre en rejäl skjuts framåt, inte bara i fråga om idrotten utan även i fråga om näringslivet i allmänhet och turismen i synnerhet. Det är ganska anmärkningsvärt att vpk, som i alla andra sammanhang säger att vi skall främja sysselsättningen i skogslänen, går emot det här förslaget på det vis som partiet gör. Vpk har i åratal fört en intensiv kampanj mot att Falun och Åre skall få de olympiska vinterspelen, krönt av att man den 17 maj ordnade ett arragemang i Falun till förmån för den norska konkurrentorten Lillehammer. Ett så osolidariskt och mot bygden illojalt tilltag kan väl närmast betraktas som en skandal. Om kommunisterna är intresserade av Dalarnas och Jämtlands framtid, är det på tiden att man avbryter kampanjen mot vinterolympiaden, i varje fall fram till den 17 oktober i år, då vinterspelens öde 1992 skall avgöras. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna.

Herr talman! Nu har vi hört näringslivsrepresentantens flammande tal för nödvändigheten av att ordna det här OS-arrangemanget. Jag kan försäkra både honom och de övriga debattörerna i dag att det finns faktiskt i landet ett brinnande intresse för satsningar på idrottens område. I varje förening, på varje ort och i varje bostadsområde finns smågrabbar — tillsammans är de tusentals och åter tusentals — som inte vill något annat än idrotta och idellt sinnade människor som vill hjälpa dem att bedriva den verksamheten. Min grabb springer omkring och säljer lotter för att medverka till att man skall kunna bedriva träning i en simklubb i Göteborg. Det finns mycket stora behov av idrottsanläggningar och simhallar på små orter och i olika bostadsområden. Vi föreslår att de pengar det gäller i stället skall satsas på detta. På detta sätt tillfredsställer man de sociala behov som Karl Boo efterlyste på ett bättre sätt än genom att satsa på en ”mutidrott” i elitklass, vilket skulle gynna framför allt näringslivet. Herr talman! Dessa utgångspunkter är självfallet ideologiska. De sammanfaller med vår ideologi, men de sammanfaller också med arbetarrörelsens värderingar om satsningar på massidrott. Men det är just socialdemo Prot. 1985/86:157 kraternas avsaknad av ideologiska värderingar vid sin bedömning av satsningen på OS som vi vill understryka i denna debatt. Naturligtvis menar vi vad vi framför i våra reservationer. Vi utgår från vår ideologi. Från vilken ideologi utgår socialdemokraterna när de föredrar att satsa 1.3 miljarder kronor på ett elitidrottsarrangemang med ”mutidrott”? Detta arrangemang omvandlar idrotten till ett marknadsföringsobjekt för framför allt den svenska industrin. Vilka ideologiska aspekter tar ni i beaktande när ni i samarbete med näringslivets representanter här i kammaren —- moderata samlingspartiet — föreslår en sådan satsning på idrotten?

Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså utrikesutskottets betänkande 27 om hedersbetygelser för Raoul Wallenberg.

Herr talman! Låt mig först slå fast att det inte finns någon motsättning mellan utskottets ställningstagande och Elisabeth Fleetwoods inställning vad gäller Raoul Wallenbergs stora och betydelsefulla gärning — det är inte det som det handlar om. Som det står i utskottsbetänkandet finns det dock en principiell skillnad, som är viktig. Det är det faktum att vi i Sverige inte låter levande personers gärningar bli föremål för hedersbevisningar av den typ som här nämns, och det är faktiskt det som denna motion går ut på. Det står ingenstans i motionen att manifestationen skulle ske inom riksdagens väggar, utan förslaget från motionärerna är att det bland riksdagsmän skall tillsättas en kommitté som skall få i uppdrag att pröva i vilken konstnärlig form som en sådan manifestation på lämpligaste sätt skall kunna förverkligas. Sedan hänvisar man till olika manifestationer som har gjorts ute i världen. Ett enigt utskott tycker att det är mycket viktigt att vi utgår från att Raoul Wallenberg lever. Skulle vi officiellt göra sådana manifestationer som motionärerna föreslår, skulle det kunna uppfattas som att vi har accepterat tanken att Raoul Wallenberg inte längre är i livet. Det skulle få konsekvenser för det fortsatta arbetet med att vinna klarhet i Raoul Wallenbergs öde. Jag tycker att det är viktigt att vi håller fast vid den av utskottet anförda principen. Därför yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Få länders öden har väl kommit att beröra oss så mycket som de baltiska staternas. De baltiska folken har vi alltid haft nära och intima förbindelser med. Under en period av 160 år var Sverige och Estland förenade, och efter självständigheten kom de gamla kontakterna att intensifieras på nytt. Inte minst när det gällde universitetet i Dorpat byggdes starka förbindelser upp med Sverige. Många av oss minns kanske från våra ungdomsår de scener som förskräckte hela folket när den s.k. baltutlämningen ägde rum. I vår krets här i landet har vi sedan kunnat ta emot tiotusentals balter som flytt undan den sovjetiska ockupation som i dessa dagar alltjämt består. Det har funnits anledning för mig att vid olika tillfällen beröra de baltiska folkens öde. För ett par veckor sedan ställde jag en fråga till statsministern när det gällde balternas dubbla medborgarskap, och statsministern kunde då meddela att frågan tagits upp vid hans besök i Moskva. Detta har emellertid ännu inte avsatt några resultat. En annan frågeställning av största betydelse är: Har Sverige de facto och de jure erkänt den sovjetiska annekteringen av de baltiska staterna? Det är detta som min motion i ärendet handlar om. Jag vill understryka att det tycks råda oklarhet på de här punkterna. Att vi de facto erkänt den sovjetiska ockupationen må vara en sak — vi måste böja oss för realiteterna. Men har vi också gjort det de jure? Enligt vad dåvarande utrikesministern Christian Gänther sade 1944 skulle så icke vara fallet. Östen Undén betonade på samma sätt 1956 att Sverige icke de jure erkänt annekteringen av de baltiska staterna. Torsten Nilsson hade i ett uttalande 1968 något glidande formuleringar, men uppenbarligen var också han av den meningen att vi inte de jure erkänt den sovjetiska ockupationen. I en sammanställning av den svenska utrikespolitiken 1939-1945 redovisade däremot chefen för UD:s arkiv, professor Wilhelm Carlgren, den uppfattningen att Sverige verkligen de jure erkänt införlivningen av de baltiska staterna. Utskottet tycks mena att frågan inte har någon aktualitet. Det är inte meningsfullt, säger man, att nu göra ett uttalande. Också i det särskilda yttrandet sägs att det inte är meningsfullt att göra ett uttalande i dag, 45 år efter det att ockupationen ägde rum. Men det finns anledning att påminna om att de västliga demokratierna inte har de jure erkänt den sovjetiska annekteringen. Det gäller Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Holland, och jag vill minnas att även Norge finns med i den bilden — för att nu bara nämna några exempel. Australien erkände de jure den sovjetiska annekteringen men tog sedan tillbaka detta erkännande. I Europaparlamentet har antagits en resolution, i vilken man klart uttrycker förhoppningar om att de baltiska staterna skall kunna få utöva sin självbestämmanderätt och själva fritt avgöra vilket styrelseskick de vill ha. Utskottets uttalande här skulle möjligtvis kunna ses som ett uttryck för det intresse vi har för de stater som ligger nära oss och för folken där. Det har ju sagts ibland att vårt intresse för omvärlden står i omvänd proportion till avståndet. Nog måste man väl säga att det från moralisk synpunkt funnes all anledning för Sveriges riksdag att ge regeringen till känna att det här inte är fråga om något de jure-erkännande. I en artikeli Dagens Nyheter i går påpekar en estnisk författare att när den estniska självständighetsdagen högtidlighålles brukar den ene efter den andre framträda med vackra ord. Det har gällt Olof Palme, Thorbjörn Fälldin, Ulf Adelsohn. Vid de tillfällena hyllar man självständighetssträvandena. Artikelförfattaren i Dagens Nyheter erinrar också om ett valmöte i Norrköping 1982, då det fanns företrädare för samtliga demokratiska partier närvarande. På en direkt fråga, om man var beredd att arbeta för att fastslå att Sverige icke de jure erkänt den sovjetiska annekteringen, svarade samtliga partiers företrädare ja. Men det var då det — valet är ju över. Det finns, herr talman, anledning att vara besviken över att det händer så litet i dessa frågor. Visst är Sovjetunionen en stor och mäktig granne, som ligger nära oss, men från moralisk synpunkt funnes väl anledning för oss i det här landet, som annars så gärna uttalar oss om olika förhållanden i världen, att klart säga ifrån att vi har våra sympatier för det fria och självständiga Balticum och att det inte är fråga om något de jure-erkännande. I det särskilda yttrande som fogats till utskottsbetänkandet av de moderata företrädarna tas upp flera väl beaktansvärda punkter. Inte minst vore det angeläget för Sverige att arbeta mot de förryskningssträvanden som pågår i Balticum och att på olika sätt stödja ansträngningarna att åstadkomma bättre förhållanden för de baltiska folken. Vad som förvånar är att det endast är moderaterna som tar upp dessa synpunkter och att de inte tycks ha någon större relevans för de andra partiernas företrädare. Herr talman! Det finns anledning att tro att denna fråga kommer att aktualiseras många gånger i framtiden, kanske inte minst genom de gemensamma parlamentariska församlingar som finns ute i Europa.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

Ett sådant uttalande kan enligt utskottets uppfattning inte vara meningsfullt.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 Vi både kan och skall fortsätta vår kritiska granskning av de baltiska folkens situation inom den nuvarande Sovjetunionens gränser, men vi gagnar inte dessa folks intressen med till intet förpliktande uttalanden. De baltiska staternas inlemmande i Sovjetblocket är en realitet — hur illa vi än tycker om detta.

I de båda folkpartimotionerna 519 och 520 hemställer man att regeringen fortsätter och intensifierar sina ansträngningar att nå en överenskommelse med Sovjetunionen i syfte att undanröja det dubbla medborgarskapet. Problemet är att svenska medborgare av baltiskt ursprung, men som numera är bosatta i Sverige, av sovjetiska myndigheter formellt anses inneha sovjetiskt medborgarskap så länge de inte har ansökt om och erhållit befrielse från detta. Sverige och Sovjetunionen tillämpar alltså olika principer i sina medborgarskapslagar vad gäller förvärv och förlust av medborgarskap. Den som förvärvar ett utländskt medborgarskap förlorar enligt den svenska medborgarskapslagen sitt svenska medborgarskap — en bestämmelse som alltså inte har någon motsvarighet i Sovjetunionens lagstiftning. Även om det i allmänhet inte torde ha förelegat praktiska problem när det gäller att efter anhållan erhålla befrielse från sovjetiskt medborgarskap, har utskottet vid ett flertal tillfällen pekat på vikten av att sådana förhållanden undanröjs som måste upplevas som synnerligen besvärande och kränkande för många människor av baltiskt ursprung. Utskottet konstaterar också att regeringen vid upprepade tillfällen har tagit initiativ till förhandlingar med Sovjetunionen för att komma fram till en lösning i frågan. Hittills har man dock inte haft någon framgång. Då statsministern för kort tid sedan besökte Sovjetunionen aktualiserades på nytt problemet med balternas dubbla medborgarskap. Regeringen fortsätter sina ansträngningar — därom råder inget tvivel — för att åstadkomma en förändring av en i hög grad otillfredsställande situation. Mot denna bakgrund, herr talman, finns det enligt utskottets uppfattning ingen anledning för riksdagen att göra något särskilt uttalande i frågan. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Enligt mitt förmenande finns det två skäl till att riksdagen borde göra ett tillkännagivande till regeringen. Det första skälet är den oklarhet som nu råder. Har Sverige de jure erkänt den sovjetiska annekteringen eller har Sverige inte gjort det? Som jag tidigare sade har vi haft utrikesministrar som gjort deklarationer, som tyder på att Sverige de jure icke skulle ha erkänt den sovjetiska ockupationen. Å andra sidan menar chefen för UD:s arkiv att Sverige i och med den uppgörelse som ingicks 1941 de jure har erkänt den sovjetiska annekteringen. Det finns anledning att skapa klarhet på den punkten. Om vi de jure har erkänt den sovjetiska annekteringen, är det kanske inte alldeles hedrande för oss. Det har talats om att vi i det sammanhanget skulle ha sålt balterna och att vi i stället fick 20 milj.kr. från Sovjetunionen. Under alla omständigheter kan jag konstatera att Sverige i sådana fall var den andra makten — den första var Nazityskland — som erkände annekteringen. Det andra skälet är av moralisk art. Det skulle naturligtvis vara ett starkt stöd för de baltiska folken i deras ansträngningar att uppnå önskad självständighet, om deras grannland, Sverige — som sedan lång tid tillbaka på olika sätt är förenat med de baltiska staterna — klart och tydligt deklarerade att Sverige de jure icke erkänner den här ockupationen, annekteringen. Det skulle vara till hjälp och det skulle även vara ett stöd för de baltiska folken i deras ansträngningar.
Herr talman! Det råder fullständig klarhet i den avgörande frågan, som gäller det i och för sig mycket beklagliga förhållandet att Sovjetunionen efter införlivandet av de baltiska staterna också suveränt kontrollerar hela detta territorium. Vi har i många olika sammanhang kritiserat Sovjetunionens beteende, sätt att handlägga frågor, försök att bryta ned ett kulturmönster. På den punkten är vi ju helt överens. Vi understöder starkt på olika sätt de baltiska folkens vilja att upprätthålla sina kulturella traditioner. Då är enligt vår uppfattning det bästa att man upprätthåller förbindelser med dessa människor på olika sätt. Det gagnar deras intressen — inte att göra uttalanden som bara kommer att framstå som slag rätt ut i luften.
Herr talman! Jag delar helt Bengt Silfverstrands uppfattning att vi naturligtvis skall ha så nära förbindelser som möjligt och på alla sätt understödja relationerna med de baltiska folken. Det är ett sätt att kunna hjälpa dem i den riktning som vi väl bägge vill sträva i. Men likafullt kvarstår frågan: Har Sverige de jure erkänt eller icke erkänt den sovjetiska annekteringen? Det är när det gäller den oklarheten som vi inte har fått något besked.
Herr talman! Låt mig bara kort konstatera att i det balanserade ställningstagande som utrikesutskottet har kommit fram till har vi också moderata samlingspartiets stöd.

Herr talman! Vaktslåendet kring de små folkens rätt att själva suveränt forma sin framtid är en mycket viktig del av Sveriges utrikespolitik. I många olika sammanhang har Sverige höjt sin röst till starka fördömanden när supermakter på olika sätt har kränkt denna folkens suveräna rätt. Det är naturligt för Sverige att göra detta till en viktig del av vår utrikespolitik, eftersom vi själva är ett litet land i skärningspunkten mellan stormaktsintressena. Därför är det naturligtvis mycket viktigt att vi inte ger intryck av att vi stillatigande en gång för alla har accepterat det faktum att tre små grannländer till Sverige har uppslukats av en av supermakterna. Det är helt klart att annekteringen av Estland, Lettland och Litauen var ett brott mot folkrätten som Sverige aldrig kan acceptera. Även om många årtionden har gått sedan detta inträffade, är det mycket viktigt att Sverige i olika sammanhang markerar att vi aldrig har funnit oss i denna annektering och denna ockupation. Jag tror inte att man skall göra detta till en fråga om erkännande eller icke erkännande. Ett annat viktigt inslag i svensk utrikespolitik är att vi inte gör erkännandefrågor till uttryck för svenskt gillande eller ogillande av den ena eller andra regimen. Vi har konsekvent drivit linjen att frågan om erkännande gäller en bedömning av huruvida en regim har suverän kontroll över landet eller inte, och att det alltså inte handlar om ett ”värdeställningstagande”. Därför tror jag inte att man skall blanda ihop frågan om huruvida Sverige har erkänt eller inte erkänt den sovjetiska annekteringen av Estland, Lettland och Litauen med frågan huruvida vi anser denna annektering vara politiskt acceptabel eller inte. Även om vi alltså i varje fall erkänner denna annektering som ett faktum, får det inte undanskymma vårt ständiga avståndstagande från att dessa tre folk har förvägrats sin frihet. Frågan om balternas dubbla medborgarskap är inte bara så enkel som en teknisk fråga om skiljaktigheter i lagstiftning mellan Sverige och Sovjetunionen. För den enskilde svensk med baltiskt ursprung som också har ett sovjetiskt medborgarskap innebär det att han eller hon utan egen önskan har tilldelats ett medborgarskap i det land som upplevs som fiendemakten, som ockupationsmakten. Det måste naturligtvis rent psykologiskt vara en mycket svåracceptabel situation att tvingas vara medborgare i det land som har erövrat ens ursprungliga fädernesland och att tvingas vända sig till den makten med en ansökan om befrielse från detta medborgarskap. Därför är det väldigt viktigt att Sve.ige mycket konsekvent även i fortsättningen agerar för att vi skall komma ifrån systemet med dubbla medborgarskap, så att svenskt medborgarskap för personer med baltiskt ursprung automatiskt innebär att de befrias från sitt sovjetiska medborgarskap. Herr talman!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
Herr talman! Det Pär Granstedt säger här är intressant. Om jag tolkade honom rätt innebär detta att Sverige, enligt hans mening, enbart gör de facto-erkännanden och att begreppet de jure-erkännande alltså helt skulle sakna aktualitet för Sveriges vidkommande. Det är i så fall en relativt ny tolkning som görs av Pär Granstedt.
Herr talman! Jag kan inte påminna mig att jag har gjort något uttalande av det slag som Birger Hagård nu försöker göra gällande. Vid en granskning av det snabbprotokoll som så småningom kommer tror jag att Birger Hagård kommer att kunna se att jag inte heller har gjort något sådant uttalande. Det jag har konstaterat är att Sverige när det gäller erkännande i varje fall de facto går efter vilken regim som har kontroll över sitt territorium och att det inte är uttryck för gillande eller ogillande av den regimen.
Herr talman! Därom råder väl inga som helst tvivel. Vi är alla överens om att de facto-erkännanden förekommer. Det har inte debatten heller gällt. Frågan är just om institutet de jure, det rättsliga och formella erkännandet, över huvud taget inte finns enligt svensk rätt. Det var en sådan tolkning jag ville göra av det Pär Granstedt sade. Men har jag missuppfattat honom är det bra, då är vi helt överens.
Herr talman! Denna överensstämmelse är naturligtvis glädjande och därmed kanske den här debatten kan avslutas.

Herr talman! Bakom betänkande 29 finns ett enhälligt utskott, och jag kommer naturligtvis att ansluta mig till utrikesutskottets hemställan. Vi vet att den regim som nu styr Iran och har gjort det ett antal år bryter väldigt grovt mot de mänskliga frioch rättigheterna. Amnesty har gjort en undersökning för 1984 och 1985 och kan dokumentera att ett stort antal människor har avrättats efter godtyckliga summariska rättegångar. Amnesty säger att det kan vara fråga om många fler. Det finns en annan organisation, Nationella Motståndsrådet, som arbetar både inne i och utanför Iran. Denna organisation har lagt fram en enligt vad jag förstår säker dokumentation som visar att 40 000-50 000 människor under 1980-talet har avrättats enbart på grund av att de motsatt sig skräckregimen i Iran. Utskottet har markerat att regimen bryter mot de mänskliga rättigheterna, och Sverige har också i internationella sammanhang påpekat detta, inte minst i FN ett otal gånger. Det är naturligtvis viktigt att Sverige fortsätter att agera i denna fråga. Ibland får man en känsla av att styrkan i det svenska agerandet skulle vara avgörande för hur goda handelsrelationer man kan ha med ett land där regimen bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det får inte vara på det sättet, och jag hoppas att det inte är så. Oavsett vilket land det är som bryter mot de mänskliga rättigheterna måste det skarpt fördömas, och det måste vara enhetlighet i Sveriges agerande i dessa frågor. Det har naturligtvis en viss betydelse att man inte ökar handeln med en sådan regim som den i Iran utan snarare försöker hålla tillbaka den så länge regimen utövar sitt skräckvälde.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

Herr talman! Kriget mellan Iran och Irak sägs vara det blodigaste och grymmaste av dagens krig. Under de sex år som kriget pågått har ett oerhört mänskligt lidande drabbat folken på båda sidor. I strid med folkrättens regler har civila mål bombats och kemiska stridsmedel använts, och enligt rapporter bl.a. från Amnesty International har mänskliga rättigheter kränkts på de mest avskyvärda sätt. Massavrättningar, ofta efter summariska rättegångar, tortyr och frihetsberövanden på godtyckliga grunder, grym, omänsklig och förnedrande behandling är ingredienser i detta meningslösa krig, som enligt den iranska motståndsrörelsen orsakat mer än en miljon döda och sårade på den iranska sidan. Det är svårt att gradera ohyggligheterna, men värst av allt i detta krig är enligt min mening utnyttjandet av barn som soldater och ”levande minsvepare”. För något år sedan såg jag en bild i TV som jag inte kan glömma. Det var bilden av en liten pojke, 6-7 år gammal. I vänstra handen hade han ett kulsprutegevär, i den högra en snuttetrasa och tummen i munnen. Herr talman! Jag tror inte att någon svävar i tvivelsmål om att Sverige tar avstånd från detta grymma krig. Vi kan möjligen ha olika mening om hur vi skall manifestera detta, men att vi i grunden är överens vittnar det föreliggande betänkandet om. Där finns inga reservationer men väl ett särskilt yttrande från vpk. I detta anförs att ett ökat handelsutbyte med Iran bör förhindras så länge som förtryck råder, vidare att regeringen skall utnyttja alla möjligheter att kritisera den iranska regimen samt ge den demokratiska motståndsrörelsen materiellt och ekonomiskt stöd. Handeln med Iran har minskat kraftigt under senare år, och under 1985 har den gått ned med mer än hälften. I detta avseende kan alltså Bertil Måbrink anse sig bönhörd. Vad beträffar kritik mot den iranska regimen, så har Sverige i olika sammanhang kritiserat de allvarliga och upprepade brott mot de mänskliga rätttigheterna som förekommer i Iran. Vi har påtalat situationen i landet i FN-kommissionen för mänskliga rättigheter, och vi har uppmanat den iranska regimen att samarbeta med den nya representant som ordföranden i MR-kommissionen fått mandat att utse, så att han på platsen kan informera sig om läget i Iran. Detta innebär naturligtvis indirekt också ett stöd till motståndsrörelsen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Situationen i Iran har inte förbättrats. Tvärtom — massavrättningarna, de summariska rättegångarna, tortyren, den omänskliga behandlingen av fångar och utnyttjandet av barn på slagfälten fortsätter. Jag har tidigare här i kammaren och i andra sammanhang berättat om de iranska kvinnor som jag mött vid besök hos Nationella Motståndsrörelsen i Paris och dess ledare Massaud Rahjavi.

Regimen i Iran är grym, säkerligen en av de grymmaste i världen. Vi vet också att den utsedde FN-representanten inte tilläts komma in i Iran. Någon FN-undersökning om de mänskliga rättigheterna har det alltså tyvärr inte blivit, men en hel värld känner till det mesta om regimens tortyr och förtryck. Jag har ofta i skilda sammanhang klandrat regeringen för dess menlösa uppträdande när det gäller att kritisera Khomeiny-regimen. Och inom den iranska motståndsrörelsen har man gång på gång uttryckts sin besvikelse över socialdemokraternas bristande stöd. Jag är naturligtvis medveten om att det som avhållit regeringen från att framföra starkare kritik har varit det faktum att vår förre statsminister Olof Palme var medlare i kriget mellan Iran och Irak. Jag hoppas att regeringen, när det nu inte finns något svenskt medlaruppdrag, skall bli mer skärpt i sin kritik av Khomeiny-regimen. Jag tror att i grunden har vi inte alls skilda uppfattningar då det gäller regimen i Iran. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att skapa opinion mot förtrycket i Iran och för det iranska folkets rätt till tankeoch åsiktsfrihet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även bakom det här betänkandet står ett enigt utskott. Jag har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Frågan om Östtimor — jag använder faktiskt den beteckningen och inte beteckningen Östra Timor, men det skall vi väl inte träta om — har ju två sidor. Ett problem är den vapenexport till Indonesien som sker. Den saken behandlas emellertid inte i betänkandet, och därför skall jag naturligtvis inte gå in på frågan. Jag vill bara nämna detta. Jag anser att utskottet har gjort en mycket klar markering när det gäller Indonesiens olagliga annektering eller ockupation av Östtimor. Utskottet har också sagt att det pågår strider mellan Östtimors befrielserörelse Fretilin och indonesiska trupper. Det tycker jag är en klar markering. Utskottet säger samtidigt att det i brist på information emellertid är vanskligt att göra säkra bedömningar om situationen såväl i Östtimor som i Irian Jaya. Det är väl möjligt att det är så. Men vi har ju ändå en ambassad i Jakarta. Vad jag förstår bör man väl kunna ge den i uppdrag att på ett aktivare sätt skaffa fram information om vad som sker i Östtimor. Det har gjorts en gång för några år sedan. Den information som vi då fick är jag faktiskt litet skeptisk till. För den händelse att det nu skulle vara svårt att göra det, vill jag peka på att en av Fretilins främsta representanter, José Ramos Horta besökte Sverige förra veckan. Han lämnade faktiskt en utförlig information om vad som i dag händer i Östtimor. Befrielserörelsen Fretilin omfattar ungefär 3 000 människor. Indonesiska trupper utgörs ju naturligtvis av mångdubbelt fler människor. I Östtimor förs alltså i dag från Fretilins sida en aktiv kamp mot Indonesien. Det sker naturligtvis under mycket svåra förhållanden. När vi diskuterade detta ärende i utskottet var det också fråga om Sveriges ställningstagande. Som bekant har Sverige svängt i sina ställningstaganden när det gäller frågan om Östtimor. Från att tidigare — före det borgerliga regeringsövertagandet iFN ha röstat för Östtimors rätt till självbestämmande har Sverige under den borgerliga regeringsperioden svängt och lagt ned sin röst de gånger frågan har varit uppe. Inte heller den nuvarande regeringen har sedan regeringsskiftet 1982 röstat aktivt för Östtimors självbestämmande. På grund av att FN har ett mandat att medla som ett led i försöken att hitta en lösning på konflikten har frågan under ett antal år inte varit uppe på FN:s dagordning. Vad jag har hört kommer frågan upp på dagordningen i FN nu till hösten. Jag utgår från att Sverige, om frågan kommer upp på dagordningen, återgår till sitt ursprungliga ställningstagande, som är det enda riktiga, nämligen att rösta för Östtimors rätt till självbestämmande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande 30.

Herr talman! Till utrikesutskottets betänkande 30 om Östra Ttimor har vpk fogat ett särskilt yttrande i vilket man anför att Sverige bör öka sitt agerande i FN och i andra internationella organ, att Sverige i FN skall rösta för Östra Timors rätt till självbestämmande och vidare skall följa utvecklingen i Östra Timor och Irian Jaya. Omständigheterna kring den indonesiska ockupationen och utvecklingen i området har ju behandlats här i kammaren många gånger tidigare. Senast detta hände var i november förra året, alltså för bara ett halvår sedan. Det är därför redan väl dokumenterat, men jag upprepar här och nu att Sverige aldrig har godkänt annekteringen av Östra Timor och att Sverige både i FN och direkt hos den indonesiska regeringen har fördömt densamma och krävt självbestämmande för östtimoreserna. Indonesiens övergrepp och grymma förtryck har upprört och upprör många människor i vårt land och ute i världen. I sin årsrapport för 1985 rapporterar Amnesty om omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Amnesty beskriver också de svårigheter som finns att över huvud taget få upplysningar om förhållandena i Östra Timor. Utskottet konstaterar i betänkandet att det väpnade motståndet alltjämt pågår. Det är dock svårt att göra sig en säker bild av hur starkt Fretilins motstånd är, eftersom information inifrån saknas. Efter betänkandets justering har jag, precis som Bertil Måbrink, samtalat med Fretilins FN-representant och fått uppgiften att ca 7 000 män och kvinnor stöder Fretilins kamp. Vi står alltså i dag litet bättre rustade vad gäller informationen, om än detta är en partsinlaga. Regeringen följer, så gott det låter sig göras, utvecklingen i området och är liksom tidigare beredd att lämna humanitärt bistånd, om Internationella röda korset skulle begära det. Vpk-yttrandet tar också upp Sveriges agerande och röstning i Östtimorfrågan i FN. 1975 röstade Sverige för en resolution som tog ställning mot den indonesiska ockupationen och för Östra Timors rätt till självbestämmande. Liknande resolutioner framlades i FN de påföljande åren, och Sverige röstade för dem. 1977 införlivades området formellt med Indonesien och blev dess 27:e provins. Efter hand blev stödet för Östra Timor allt svagare i generalförsamlingen. Vid omröstningen i generalförsamlingen 1980 avstod Sverige från att rösta. I röstförklaringen anförde den svenska delegaten att Indonesien genom sin invasion brutit mot principen om självbestämmanderätten. Men samtidigt konstaterades i anförandet att det förelåg en de facto-situation på Östra Timor, till vilken det inte fanns något realistiskt alternativ. I stället betonade man vikten av att den internationella hjälpen till öns befolkning kunde fortsätta. För att så skulle kunna ske var man beroende av samarbete med den indonesiska regeringen. Mot denna bakgrund avstod alltså Sverige från att rösta 1980, och ungefär samma skäl för att avstå anfördes 1981. I 1982 års resolution hade det tillkommit en sak, nämligen att FN:s generalsekreterare uppmanades att uppta konsultationer med direkt berörda «parter i konflikten, i syfte att klarlägga vilka vägar som kunde leda till fred. Prot. 1985/86:157 Ettsådant uppdrag ansågs från svenskt håll dömt att misslyckas. Eftersom vi vill ha ett starkt FN, ansåg vi det olämpligt att ge generalsekreteraren ett uppdrag som på sikt skulle skada FN:s auktoritet och undergräva tilltron till FN:s förmåga. Med endast fyra rösters övervikt röstades dock resolutionen igenom. Den svenska delegaten lade ned sin röst av nyss nämnda skäl. Sedan dess har Östra Timor inte förekommit på FN:s dagordning. Varken 1983, 1984 eller 1985 har det funnits några resolutionsförslag. Generalsekreterarens uppdrag sedan 1982 pågår alltjämt. Han har upptagit inledande samtal med Portugal och Indonesien, men det är naturligtvis ett bekymmer att Fretilin inte är representerat vid dessa samtal. I avvaktan på de eventuella resultat som kan komma ut av generalsekreterarens mödor har Sverige inte haft anledning att på nytt ta ställning i frågan. Som Bertil Måbrink sade, förefaller det enligt Fretilins FN-representant som om frågan på nytt skulle komma upp på FN:s dagordning i höst. Det är då min förhoppning att resolutionen får en sådan utformning att Sverige återigen kan rösta för den. Herr talman! Med det nu anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Till skillnad från Bertil Måbrink kommer jag att något beröra också frågan om vapenexport till Indonesien, eftersom det är en mycket viktig del av Sveriges relationer till konflikten på Östra Timor. Först vill jag göra en liten kommentar till röstningarna i FN. När man lyssnade till Bertil Måbrink, fick man intrycket att så fort det blev en icke-socialistisk regering ändrade Sverige sitt röstbeteende i FN. Men som även framgick av Viola Furubjelkes anförande röstade Sverige flera år i rad för resolutioner om Östra Timors, eller Östtimors, självständighet även efter regeringsskiftet. Sedan gjorde man bedömningen att det hade uppstått en faktisk situation, som innebar att Indonesiens annektering var oåterkallelig. Om det var en riktig bedömning eller inte kan man diskutera. I skenet av senare erfarenheter är det mycket som talar för att det inte var en riktig bedömning som gjordes den gången. Vad som nu fått en alldeles speciell aktualitet är frågan om Sveriges vapenexport till Indonesien. Den har försvarats med att karaktären på exporten är sådan att det som säljs inte kan användas mot Fretilin. Vid FN-delegaten Hortas besök i Sverige fick vi informationer som pekar i en annan riktning. Han hävdar nämligen att det pågår strider också i Östra Timors kustområden och att de indonesiska styrkorna använder sig av beskjutning från fartyg. I och med detta är det uppenbart att risken är mycket stor att svenska kanoner som exporteras till Indonesien faktiskt används för bekämpning av Fretilins styrkor på Östra Timor. Då förefaller risken vara mycket stor att vi har kommit i den situationen att Sverige, samtidigt som man tar avstånd från den indonesiska ockupationen och den indonesiska terrorn mot Östra Timors befolkning, förser den indonesiska regeringen med vapen som den kan använda för detta ändamål. Jag kan inte se det på något annat sätt än att Sverige i ljuset av dessa informationer måste ompröva sin exportpolitik när det gäller Indonesien. Jag har ställt en fråga till utrikeshandelsministern om detta. Men tyvärrhar — Prot. 1985/86:157 han varit förhindrad att svara på den. Denna sak kommer alltså inte upp till 30 maj 1986 diskussion här i riksdagen under detta riksmöte. Därför är det angeläget att i detta sammanhang få ta upp den. De uppgifter som vi har fått om stridernas karaktär, och som skarpt skiljer sig från vad som har redovisats från den svenska regeringen i tidigare debatter, måste vi ta på så stort allvar att vi nu är beredda att ompröva frågan om svensk vapenexport till Indonesien.

Herr talman! Pär Granstedt, detta kan framstå som något märkligt. Jag har hållit mig strikt till betänkandet. I den enhälliga motion som vpk väckte i januari tog vi även upp frågan om vapenexporten. Men denna fråga har behandlats och kommer att behandlas i andra sammanhang. Det är den formella ordningen. Den har alla partier i utrikesutskottet accepterat. Men jag har naturligtvis inte någon avvikande uppfattning när det gäller Pär Granstedts syn på vapenexporten. Men jag tror inte att det är konstruktivt att ta upp detta nu. Det är naturligtvis riktigt att de borgerliga regeringen under några år röstade aktivt för Östtimors rätt till självbestämmande. Men det var faktiskt de borgerliga regeringarna som sedan ändrade sitt ställningstagande och lade ner sina röster. Detta byggde på, som Pär Granstedt sade, sådan information att vi de facto måste erkänna att Indonesien nu har införlivat Östtimor i sitt område. Såvitt jag kan förstå kan befrielserörelser ha nedgångar och ha oerhört svårt att få ut information. Den information vi fick vid nämnda tillfällen var inte korrekt, kanske beroende på att det var svårt att få informationer från Östtimor. En befrielserörelse är, Pär Granstedt, ett folks kamp för rätt till nationellt självbestämmande. Den kan man aldrig kuva, oavsett var den kampen pågår. Man kan inte utplåna något sådant. Därför får man inte heller acceptera det som Indonesien gjort. Vi har nu fått ordentliga informationer från Fretilins representant efter utskottsbehandlingen, vilket gör att det inte kan vara så svårt för Sverige att till hösten ta ett riktigt ställningstagande för Östtimors rätt till nationellt självbestämmande.

Herr talman! Jag skall något beröra det som Bertil Måbrink tog upp. Det var inte någon kritik från min sida mot Bertil Måbrink för att han inte tog upp vapenfrågan. Jag annonserade bara att jag ville beröra den, eftersom vi nu i frågan har fått informationer som inte förelåg när ärendet behandlades i utskottet. Dessa informationer har vi fått de senaste dagarna, varför jag för min del kände behov att ta upp frågan. Jag noterar att informationerna angående karaktären av striderna på Östra Timor skiljer sig mycket skarpt 73 från vad som tidigare bl.a. utrikeshandelsministern sagt. Därför finns det anledning till ett nytt synsätt. Beträffande omröstningarna i FN ansåg jag det angeläget att framhålla att man av Bertil Måbrinks inlägg kunde få bilden att det var regeringsskiftet i Sverige som föranlett ett annat röstningsuppträdande. Den bilden är felaktig. Det var alltså inte regeringsskiftet i Sverige som föranledde detta, utan det var en annan bedömning inom vår utrikesledning. Såväl socialdemokratiska som icke-socialistiska regeringar har röstat aktivt för Östra Timors självständighet. Såväl socialdemokratiska som icke-socialistiska regeringar har i andra lägen valt att avstå när det gällt omröstning om Östra Timor. Det är alltså inte någonting som direkt hänger samman med vad för slags regering vi har. Det är intressant att notera att Bertil Måbrink säger att en befrielsekamp aldrig kan kuvas. Det låter sig naturligtvis sägas. Vi kan påminna oss om ett annat ärende som vi nyligen diskuterat här i kammaren, nämligen den sovjetiska annekteringen av Estland, Lettland och Litauen. Den har onekligen vissa paralleller med den indonesiska annekteringen av Östra Timor. Jag har inte hört att man från vpk:s sida begärt att Sverige t.ex. i FN skulle agera för några resolutioner där det skulle krävas självständighet för Estland, Lettland och Litauen.
Herr talman! Med anledning av det sista Pär Granstedt sade i sitt anförande vill jag påminna Pär Granstedt som ledamot av utrikesutskottet om att betänkandet om balterna var enhälligt. Vpk är också representerat i utrikesutskottet.